Herr talman! Pär Granstedt har frågat mig om jag är beredd att ta initiativ till överläggningar med kommunerna, landstinget, länsstyrelsen och andra berörda organ i syfte att finna möjligheter att bevara Hanstaområdet obebyggt för framtiden. Enligt byggnadslagen är det kommunen som skall vara den aktiva parten i planeringsprocessen. Endast under speciella förhållanden kan regeringen förelägga en kommun att planlägga ett område. Jag har inhämtat att några slutliga kommunala ställningstaganden i form av antagna detaljplaneförslag e. d. inte finns beträffande Hansta. Av det översiktliga planeringsunderlag som i dag är aktuellt framgår inte heller annat än att man ännu utreder hur Hansta skall disponeras i framtiden. I det förslag till ny regionplan som överlämnats till regeringen har området betecknats som utredningsområde. Regeringen skall självfallet inte föregripa de kommunala ställningstagandena i detaljplaneärenden eller blanda sig i det kommunala planarbetet. En särskild möjlighet att få ett områdes bevarande säkerställt är att förklara det som naturreservat. När länsstyrelsen år 1979 fattade beslut om det nuvarande naturreservatet på Järvafältet, uttalade styrelsen att den avsåg att följa den pågående utredningen rörande Hanstaområdet och att därefter överväga sambandet mellan detta område och det befintliga naturreservatet. Efter det att interpellationen framställdes har en anhållan om att Hanstaområdet skall införlivas med detta naturreservat ingivits till länsstyrelsen. Den fråga som Pär Granstedt tar upp kommer därigenom att bli föremål för statliga överväganden.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Danell för svaret på min interpellation. Samtidigt får jag väl konstatera att det inte rätade ut särskilt många frågetecken. Järvafältet är ett unikt område ur många synpunkter. Genom att det har varit ett militärt övningsområde under lång tid har det varit skyddat från exploatering av olika slag, trots att det ligger i hjärtat av ett storstadsområde. Det gör att här har kunnat bevaras alldeles speciella och unika naturmiljöer. Det gör också att området har kunnat bli en ovärderlig tillgång för det rörliga friluftslivet och för hela norra delen av Stockholmsregionen. Det är mycket ovanligt att en storstad har en sådan ”lunga” så centralt placerad inom sitt område. Hanstaområdet är alltså en tillgång som vi har anledning att ta vara på. Därför har planer på att exploatera Järvaområdet alltid mötts av mycket kraftiga protester från en bred folkopinion i de berörda delarna av Stockholmsområdet, från dem som företräder miljöintressen av olika slag och från företrädare för vetenskapliga intressen. De gamla, mycket långtgående, planer som en gång fanns på att bebygga att förhindra be Järvafältet stoppades ju som ett resultat av sådana här kraftfulla protester och av politiskt arbete. Det innebar att Sollentuna avstod från att bygga sin del av Järvafältet och att en del av Järvafältet blev naturreservat, medan, som vi vet, Stockholm fick bebygga vissa delar. När det här beslutet om inrättande av naturvårdsreservat fattades uttalade statens naturvårdsverk att detta fick ses som ett steg på vägen att skydda Järvafältet från exploatering. Som statsrådet Danell sade i sitt svar framhöll också länsstyrelsen att den skulle följa frågan. Det lämnades alltså en dörr öppen för att också ytterligare områden skulle kunna skyddas från bebyggelse. Men nu är det tydligt att man är ute efter att exploatera nästa bit av Järvafältet. Man kan i och för sig begripa att exploateringstrycket är mycket stort, att det kliar i fingrarna att få ta i anspråk det här välbelägna området och bebygga det. Det finns emellertid mycket starka skäl att hålla tillbaka de här intressena. Även om Hanstaområdet inte är en del av naturreservatet, innehåller också det unika naturmiljöer med sällsynta växter, fåglar och andra djur. Dessutom är också Hansta en del av ett oersättligt rekreationsområde för norra Stockholmsregionen. Man bör vidare komma ihåg att en exploatering av Hansta inte bara innebär att detta fina område blir förstört med tanke på miljön och naturskyddet samt det rörliga friluftslivet. Det innebär också ett hot mot naturreservatet. Det ökade befolkningstrycket kommer med all sannolikhet att leda till en hårdare förslitning av den del av Järvafältet som vi har skyddat genom naturreservat. Detta gör alltså att de miljömässiga konsekvenserna av en exploatering blir långtgående. Det är självklart att huvudansvaret måste vila på kommunerna, och jag tycker faktiskt att det finns anledning att rikta en skarp kritik mot de kommuner som på det här sättet har försummat att ta vara på de egna kommunmedborgarnas behov av området från rekreationssynpunkt. Men det faktum att man i kommunerna tycks vara på väg att åsidosätta de här intressena minskar ju inte regeringens ansvar. Jag vill påstå att det finns anledning för regeringen att engagera sig i Hanstaområdets framtida öde. Regeringen bör göra det därför att det här berör många människor, inte bara människorna i Stockholms kommun som på grund av sitt planmonopol beträffande Hansta nu har beslutanderätten, utan också invånarna i många andra kommuner som inte på normal demokratisk väg kan påverka Hanstas vidare öden, då frågan handläggs av kommunen. Hanstaområdet innehåller också så unika naturmiljöer att jag vill beteckna dem som riksintressanta. Detta synsätt är bakgrunden till min interpellation. Nu sade statsrådet Danell att man än så länge bara utreder Hanstas framtid. Detta är kanske ett formellt sett riktigt påstående. Jag kan inte verifiera den saken, men att säga som statsrådet Danell gjorde låter kanske litet aningslöst. Såvitt jag förstår är det uppenbart att Stockholms kommuns avsikt med att köpa Hansta från Sollentuna inte var att man ville ha någonting att utreda. Avsikten var naturligtvis att man ville ha någonting att bebygga. Vi kan alltså räkna med, att sitter man med armarna i kors på andra håll, kommer Hansta att bebyggas. Såvitt jag har mig bekant efter kontakter med Stockholms kommun finns det relativt väl utarbetade planer på hur den bebyggelsen skall utformas — inte i detalj men beträffande storleksordning m.m. I interpellationen föreslog jag att regeringen skulle ta på sig ett ansvar, i första hand genom att ta upp överläggningar med de berörda kommunerna och landstinget, för att se vilka möjligheter det finns för att skydda Hansta från bebyggelse och exploatering. Jag valde att peka på en sådan lösning därför att man först och främst skulle kunna pröva en så smidig och billig lösning som möjligt ur statsverkets synpunkt. Vi vet att det finns en lång kö med områden som skulle behöva bli förklarade som naturreservat och att det finns begränsade resurser för det ändamålet. Därför borde man inte ta till naturreservatsmodellen som den första tänkbara lösningen. Man kan mycket väl tänka sig att skydda Hansta utan att göra det till ett naturreservat. Därför vill jag än en gång fråga — eftersom jag inte fick något klart svar — om inte Georg Danell ändå är beredd att ta ett initiativ till att ta upp en diskussion med Stockholms kommun och eventuellt Sollentuna kommun samt med Stockholms läns landsting för att se vilka olika lösningar det kan finnas för att skydda Hansta för bebyggelse. Det finns en rad institut som kan användas för att skydda ett område som anses värdefullt ur miljösynpunkt från bebyggelse. Inrättande av naturreservat är bara en möjlighet. Om man inte kommer fram den vägen blir självfallet frågan om att utvidga naturreservatet på Järvafältet högaktuell. Jag noterar med tillfredsställelse att det har lämnats in en ansökan om detta till länsstyrelsen och att den frågan alltså kommer upp till prövning. Jag förutsätter att — om man inte kommit fram på något annat, billigare och enklare sätt — regeringen är beredd att positivt pröva tanken på att göra Hansta till naturreservat.

Herr talman! Av mitt svar framgår att jag tycker att det är fel att föregripa den process som nu pågår när det gäller bl.a. Hanstaområdet, genom att regeringen eller statsmakterna uttalar en uppfattning om huruvida man skall bygga eller inte. Beträffande det aktuella området har man där inte ens själv fått ett tillräckligt beslutsunderlag för att ta ställning till hur man skall hantera området. Att då statsmakterna skulle gripa in och tala om hur det borde vara är felaktigt. Jag kan också säga att det inte bara är Hansta som är kontroversiellt. Det finns mängder med olika projekt över landet som är under utredning och som diskuteras i pressen och i olika politiska församlingar. Skulle vi ta som regel att statsmakterna skulle sätta i gång olika utredningar för att säga ja eller nej till dessa projekt innan man ens har fått behandla dem i resp. kommunfullmäktige blir det fel. Våra spelregler kommer att knäckas om vi har den ambitionen. Detta — jag vill understryka det — är inte något ställningstagande till huruvida just det här området skall exploateras eller inte. I byggnadslagen anges tre möjligheter för att behandla sådana här ärenden. Om man kommer med ett planförslag kan vi för det första vägra fastställelse, om vi tycker att det har brister av den typ som Pär Granstedt att förhindra be redogjort för och som enligt hans uppfattning föreligger i det här fallet. För det andra kan vi göra ett föreläggande om att upprätta stadsplan för att bevara området. Men det är en möjlighet som, om jag nu minns rätt, under de ungefär 40 år som paragrafen funnits har varit aktuell bara vid två tillfällen och kommit att tillämpas bara en gång. För det tredje kan man genom generalplan slå vakt om ett riksintresse, om man ser en risk för att fastlagda riktlinjer håller på att frångås. Något sådant är inte aktuellt i det här fallet. Herr talman! Jag vill avslutningsvis säga att båda intressena nu behandlas. Exploateringsintresset behandlas i kommunen. Bevarandeintresset behandlasilänsstyrelsen genom att det kommit in en ansökan om att Hanstaområdet skall bli naturreservat.
Herr talman! Enligt min uppfattning innehåller Hanstaområdet sådana miljökvaliteter att det borde betraktas som riksintressant, även om det inte har markerats som det i den fysiska riksplaneringen. Det borde alltså finnas anledning för regeringen att ägna ett intresse åt vad som händer i Hansta. Sedan är det klart att man kan sköta det här med olika grader av stelbenthet och formalism. Det finns, tycker jag, en tanke i det nya PBL-förslaget, nämligen att man skall undvika att kommunerna ”i onödan” planlägger saker och ting som strider mot intressen på riksplanet och att man alltså skall kunna klara ut sådant här under hand. Det var den tanken som föresvävade mig — att man skulle kunna försöka hantera detta på ett litet smidigt sätt, ta upp en diskussion och pröva vilka utvägar man vill använda.

Jag tycker bara att det är ett dyrt och besvärligt sätt att hantera frågan på. Men om det, sett ur Georg Danells synpunkt, är det enda tänkbara, skall jag inte motsätta mig det. Det jag tycker är det viktiga är att man från regeringens sida är beredd att slå vakt om de stora rekreationsoch naturskyddsintressen som finns i Hansta och ser till att det inte blir en exploatering av området.
Herr talman! Det är inte endast fråga om formella grunder. Det finns förvisso principiella aspekter på att statsmakterna skall gripa in i detaljplanläggningen i det kommunala arbetet och uttrycka uppfattningar, men därutöver finns det också sakliga grunder. Skall man göra ett sådant här ingripande och framföra en synpunkt, måste man ha tillräckligt beslutsunderlag, och det kan vi faktiskt inte påstå att regeringen eller någon annan representant för statsmakterna har i dag, beroende på att detaljplanearbetet inte ens har kommit i gång, såvitt jag har förstått. Det har i varje fall ännu inte inkommit några som helst planförslag till oss. Låt mig därtill säga att det inte finns några uttalade fasta riktlinjer för detta område. Det finns ett allmänt uttalande att det kan jämställas med riksintressen när det är fråga om närområden runt exempelvis Stockholm — det är sant — men det är inte uttalat att det gäller just detta område. Men det som också är uttalat i riksdagsbeslut är att sådana här riksintressen framför allt skall bevakas i regionplanen. Nu är det så att jag i bostadsdepartementet för fastställelse har en regionplan liggande från Stockholms läns landsting, där man sagt att Hansta är ett utredningsområde. Inte heller i det sammanhanget har man alltså velat säga definitivt nej och lägga ut området till något annat ändamål. Därför tycker jag det är att gå för långt att utnyttja våra möjligheter att uttala en annan uppfattning än Stockholms läns landsting och berörda kommuner har, innan det finns tillräckligt underlag. Låt mig avslutningsvis nämna att vi redan i dag har ett intensivt samarbete mellan länsstyrelse och kommun, innan kommunen antar sin detaljplan. Det borgar för att statsmakternas olika synpunkter kommer ini ett tidigt skede av planarbetet.
Herr talman! Georg Danell säger att det inte finns tillräckligt beslutsunderlag för att ta ställning från regeringens sida, innan man sett detaljplanerna. Det beror ju litet grand på vad man har haft för utgångspunkt. Om det handlade om att regeringen skulle gå ut och framföra synpunkter på var man skall dra vägarna och tunnelbanorna och lägga huskropparna förstår jag att det kan behövas detaljplaner. Men om det handlar om att bedöma huruvida man över huvud taget skall exploatera området eller inte, kan jag inte riktigt inse vad man skulle behöva de här detaljplanerna till. De är ju aktuella först om man bestämmer sig för att exploatera området. För att bedöma om naturvärdena är tillräckligt intressanta för att området skall skyddas räcker det med att titta på hur området faktiskt ser ut i dag. Det finns ett mycket fylligt beslutsunderlag, som delvis har tagits fram av berörda intresserade miljöorganisationer. Det har gjorts utförliga naturinventeringar i Hansta. Jag är helt övertygad om att om de här naturinventeringarna inte finns på bostadsdepartementet, så är säkert de som har jobbat med dessa frågor beredda att omedelbart översända dem till Georg Danell. Därmed finns det ett fylligt beslutsunderlag för planministern och bostadsdepartementet att bedöma, huruvida naturintressena är så stora att man borde skydda området. Jag kan inte tro att det är något speciellt problem. Sedan kan jag naturligtvis också beklaga att majoriteten i landstinget har gjort Hansta till ett utredningsområde i regionplanen. Men staten har lika fullt sitt ansvar att slå vakt om det naturintresse som det här är fråga om. Det finns redan ett intensivt samråd mellan länsstyrelse och kommun, att förhindra be säger Georg Danell. Det illustrerar ju precis det jag sade. Det finns alltså anledning för staten att, innan planläggningen hunnit alltför långt, framföra sina synpunkter till kommunen för att bespara kommunen onödigt planläggningsarbete. Den principen är i praktiken redan knäsatt. Därför förstår jag inte riktigt de principiella invändningar som Georg Danell anförde när jag framförde mitt förslag. Att länsstyrelsen samråder med kommunen i planfrågor innebär just att staten lägger sig i planläggningen på det sätt som Georg Danell för en stund sedan sade att man inte fick göra. — Han bör bestämma sig. Eftersom det nu är en godtagen princip att staten faktiskt lägger sig i planläggningen, tycker jag det här är ett utmärkt tillfälle för staten att lägga sig i planläggningen av Hansta och ta upp en sådan diskussion som jag har föreslagit.

Herr talman! Göte Jonsson har frågat mig om jag anser att det är riktigt att statsbidragen till en organisation skall minska beroende på generösa insatser från enskilda gåvogivares sida: Göte Jonsson hänvisar till ett beslut som nyligen har fattats av socialstyrelsen om statsbidrag för budgetåret 1980/81 till Lewi Pethrus stiftelse för filantropisk verksamhet. Socialstyrelsens beslut har överklagats hos regeringen, och regeringen kommer att pröva ärendet i vanlig ordning. Jag är inte beredd att nu göra några uttalanden som kan föregripa denna prövning.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Jag respekterar socialministerns besked att hon inte vill föregripa beslutet i regeringen när det gäller detta överklagningsärende. Men jag vill ändå lämna några personliga synpunkter på denna fråga och frågans handläggning. Lewi Pethrus stiftelse, eller LP-stiftelsen som den i dagligt tal kallas, har verkat i ungefär 20 år. Under den tiden har uppskattningsvis 4 000 människor vårdats för alkoholoch narkotikaproblem. Detta är en mycket viktig insats som LP-stiftelsen har gjort genom sin ideella verksamhet. På många punkter har just LP-stiftelsen varit banbrytare när det har gällt ideella insatser i denna omfattning. Det skall man verkligen ha i åtanke i detta sammanhang. Varje år passerar mellan 300 och 400 människor genom LP-stiftelsens verksamhet. Dessa har då fått vård av ena eller andra slaget. Vi vet via undersökningar att återanpassningsprocenten är mycket hög när det gäller människor som har mött just LP-stiftelsen och fått ta del av den vård den bedriver inom ramen för sin verksamhet. Det finns nu ytterligare sju församlingar som väntar på att få möjligheter att starta liknande verksamheter på de olika orterna. LP-stiftelsen har fått statsbidrag under tre år inom ramen för det anslag som socialstyrelsen fördelar. Förra året fick stiftelsen 120 000 kr. I år har anslaget sänkts till 60 000 kr. Det är i detta sammanhang som den konstiga motiveringen kommer in i bilden. Socialstyrelsen säger att stiftelsen har ett överskott. Tydligen syftar socialstyrelsen på att gåvogivarna i detta sammanhang har varit alldeles för generösa. Detta skall således ligga stiftelsen i fatet vid fördelningen av statsbidrag. Jag menar att detta är en mycket viktig principiell fråga. Det måste ändå vara vikten av verksamheten från samhällssynpunkt som skall vara avgörande och inte ett eventuellt s.k. överskott det ena eller andra året. Med anledning av detta vill jag mycket starkt understryka att det ligger fara i det beslut som socialstyrelsen har fattat. Beslutet hämmar det personliga engagemanget och villigheten hos enskilda människor att engagera sig i just sådan här verksamhet. Det kan också stimulera föreningar till att inte ha ordnad ekonomi. Beslutet kan ju tolkas så, att om en förening har ordnad ekonomi, ligger det föreningen i fatet vid dessa bedömningar. Jag tackar än en gång för svaret och hoppas på en positiv behandling i regeringen.
Herr talman! Socialstyrelsen disponerar under innevarande budgetår totalt nära 5 milj.kr. som fördelas till kommuner och organisationer som ägnar sig åt rehabiliteringsarbete med missbrukare. Detta bidrag avser den löpande verksamheten och delvis också försöksverksamhet. En lång rad organisationer har under årens lopp fått detta stöd, så även i år. Det är på sin plats att jag här deklarerar att den verksamhet som Lewi Pethrus stiftelse bedriver, och som Göte Jonsson nämnde, är mycket värdefull, liksom det arbete över huvud taget är som de kristna organisationerna gör för vård och rehabilitering av alkoholoch narkotikamissbrukare. Jag vill också nämna att regeringen tidigare har beviljat LP-stiftelsen stöd för t.ex. upprustning av Nalenpalatset. Vidare får stiftelsen pengar i form av statsbidrag för ett inackorderingshem för alkoholmissbrukare i Järbo. I den fördelning av anslag som socialstyrelsen gjort har de kristna samfunden fått en betydande uppräkning. DKSN:s RIA-verksamhet har fått en uppräkning från 600 000 till 900 000 kr., vilket visar att det från socialstyrelsens sida finns en ambition att stödja den här verksamheten. Som jag sade tidigare kan jag inte gå in på enskilda fall, framför allt inte när det gäller ett ärende som ännu inte är avgjort av regeringen. Men helt generellt vill jag ändå deklarera att det förhållandet att en organisation är framgångsrik i sitt rehabiliteringsarbete liksom också i sitt insamlingsarbete inte kan vara den enda grunden för att skära ner ett statsbidrag till organisationens sociala arbete.
Herr talman! Jag tackar socialministern för den här kompletteringen. Jag tror vi är överens i sak. Regeringen och samtliga partier som ingår i regeringen har ju mycket klart tagit ställning för stöd till ideell verksamhet. Min fråga är inte föranledd av att jag vill öka beloppet — jag vet vilken ekonomisk situation vi befinner oss i — utan det är frågan om på vilket sätt man fördelar de tillgängliga resurserna. I LP-stiftelsens redovisning finns t.ex. ingen avskrivning för det stora fastighetsbestånd som man har. Om man bara hade gjort en normal avskrivning, skulle resultatet blivit ett helt annat i förhållande till vad som nu är fallet utifrån socialstyrelsens bedömning. Det är det som är så viktigt ur principiell synpunkt; det är verksamheten och inte det ena eller andra årets resultat som bör vara avgörande vid bedömningen, om stiftelsen skall komma i fråga för stöd eller inte. Jag tackar än en gång för beskedet.

Herr talman! Ingegerd Elm har frågat mig hur ansvaret för samhällets vård av ungdom är reglerat och vilken roll socialstyrelsen har. Ansvaret för samhällets barnoch ungdomsvård regleras i barnavårdslagen. Där fastslås att varje kommun skall sörja för sin barnavård samt främja en gynnsam utveckling av de unga och goda uppväxtförhållanden i övrigt för dem. När det gäller institutionsvård har landstingskommunerna ett huvudansvar för de barnhem som finns upptagna i de av socialstyrelsen fastställda barnhemsplanerna. Staten har ansvaret för ungdomsvårdsskolorna. Socialstyrelsen har olika uppgifter inom barnoch ungdomsvården. Styrelsen skall följa barnavårdsverksamheten i riket och verka för att den ordnas och utvecklas ändamålsenligt. Styrelsen har också tillsyn över barnhemmen. I fråga om ungdomsvårdsskolorna är socialstyrelsen centralmyndighet och beslutar om inskrivning av elever vid skolorna. Om en social centralnämnd finner att en person som är omhändertagen för samhällsvård bör tas in vid ungdomsvårdsskola skall ansökan göras hos socialstyrelsen. Även den som omhändertagits för utredning kan i vissa fall under utredningstiden tas in vid ungdomsvårdsskola. Socialstyrelsens prövning av en ansökan från social centralnämnd innefattar olika moment. Först prövas om formella förutsättningar finns för ett intagningsbeslut. Därefter bedöms vilken vårdform som kan anses lämpligast, dvs. om den omhändertagne bör vårdas i ett fosterhem eller vid en lämplig institution. Som utgångspunkt för bedömningen gäller reglerna i barnavårdslagen om att den vårdform skall väljas som med hänsyn till den omhändertagnes ålder, utveckling och egenskaper får anses bäst främja den omhändertagne och att vård i enskilt hem i första hand bör komma i fråga. Om socialstyrelsen vid sin prövning finner att intagning i ungdomsvårdsskola är den lämpligaste vårdformen, återstår för styrelsen att bestämma på vilken av de 18 skolorna den omhändertagne skall placeras. Socialstyrelsen har därvid att beakta behandlingsbehov, geografisk närhet, kön och ålder samt utbildningsbehov. Platstillgången vid de olika skolorna kan också inverka på valet av skola. I de fall då socialstyrelsen finner att annan vårdform än ungdomsvårdsskola är lämpligare beslutar styrelsen att den omhändertagne inte skall intagas i ungdomsvårdsskola. Beslutet motiveras, och en rekommendation lämnas om någon annan vårdform. Socialstyrelsens beslut kan överklagas till kammarrätten i Stockholm. Socialstyrelsen gör enligt vad jag har inhämtat inte andra bedömningar nu än tidigare vid inskrivning och placering av elever på ungdomsvårdsskola. Styrelsen har att följa de regler som gäller enligt barnavårdslagstiftningen. Det förekommer vid enstaka tillfällen att vård vid ungdomsvårdsskola visar sig vara direkt olämplig för den elev som tagits in. I de fall då den unge inte är inskriven som elev måste sociala centralnämnden i den berörda kommunen ombesörja att den unge får annan vård. När det gäller den som är inskriven ankommer det på skolans styrelse att tillse att den unge får lämplig vård. Nuvarande barnavårdslagstiftning ersätts den 1 januari 1982 av socialtjänstlagen och en lag med särskilda bestämmelser om vård av unga . När det gäller ungdomsvårdsskolevården skall huvudmannaskapet för ungdomsvårdsskolorna — enligt den överenskommelse mellan staten, Landstingsförbundet och Svenska kommunförbundet som i våras godkändes av riksdagen — övertas av berörda kommuner och landsting den 1 januari 1983. Detta innebär att kommuner och landstingskommuner i framtiden gemensamt skall svara för att behovet av hem för vård eller boende blir tillgodosett. Den nya socialtjänsten kommer att innebära en ytterligare markering av kommunernas ansvar för vården av barn och ungdom.

Herr talman! Jag tackar socialministern för det klara och uttömmande svaret på min första fråga, som gällde hur samhällets vård av ungdomar är reglerad. Min andra fråga, om socialstyrelsens roll, är förmodligen missuppfattad — den är kanske något oklart formulerad av mig. Jag har nämligen fått följande svar: ”Socialstyrelsen gör enligt vad jag har inhämtat inte andra bedömningar nu än tidigare vid inskrivning och placering av elever på ungdomsvårdsskola. Styrelsen har att följa de regler som gäller enligt barnavårdslagstiftningen.” För att klarlägga min andra fråga vill jag kort relatera vad som har inträffat i en kommun, vilket ligger bakom min interpellation. Jag vill påpeka att det inträffade inte är något unikt eller säreget f. n. Barnet i det fall jag kortfattat har beskrivit i interpellationen var omhändertaget för utredning. När utredningen var klar, fann socialstyrelsen att barnet inte skulle vara kvar på ungdomsvårdsskolan, och då inträffade detta att barnet sändes till hemkommunen, en kommun som inte har någon möjlighet att ta hand om det. Vid de samtal jag har haft med socialarbetare med mångårig erfarenhet — det är socialarbetare som sitter i ansvarsställning och som har arbetat inom yrket i 25 år — har de sagt att de aldrig tidigare har upplevt någonting liknande. Kommunerna har ju i en sådan här situation mycket små möjligheter att ta hand om ett barn och att ge den vård och hjälp barnet behöver. I liknande fall har det tidigare varit så, att socialstyrelsen i samband med sådana här beslut i praktiken har sett till att kommunen fått stöd intill dess att ny placering har kunnat ske. Det är detta som är bakgrunden till min fråga, om socialstyrelsens roll i sådana här sammanhang möjligen har förändrats. Jag sade tidigare att detta inte var något unikt. Den kommun som för knappt ett halvår sedan fick uppleva detta har sedan dess haft ytterligare ett likartat fall. Man kan därför fråga sig vilken orsaken är till socialstyrelsens förändrade agerande. Socialarbetarna säger att de numera har mycket stora problem med att finna lämpliga placeringar. Barn har nu mycket större problem, är mer skadade, och vårdmöjligheterna är ringa i förhållande till behovet. När man läser socialstyrelsens äskande framgår det också ganska tydligt att ungdomsvårdsskolorna har problem. I den här situationen väljer man alltså att agera enligt lag och bestämmelse. Med tanke på den förändrade situation som har inträtt på grund av statens svagare stöd skulle jag vilja ställa ytterligare en fråga till socialministern: Anser socialministern att det agerande som man nu upplever är riktigt? Socialministern måste vara medveten om kommunernas svårigheter att finna vårdmöjligheter. Vad avser socialministern att göra åt situationen?
Herr talman! Att olika myndigheter kan ha ett förtroendefullt samarbete är givetvis en förutsättning för att vi skall kunna ge våra barn och ungdomar en bra vård, när de hamnar i en sådan här situation eller liknande situationer. Av naturliga skäl kan jag inte gå in på detta enskilda fall, och jag har inte heller haft möjligheter att ingående inhämta socialstyrelsens syn på frågan. Ingegerd Elms version är bara ytterligare en version förutom dem som vi har tillgång till, men principiellt måste samarbetet fungera väl för att barnen skall få den adekvata vården. Jag tror att en av anledningarna till att den här situationen har uppkommit är att efterfrågan på vård på institution har varierat väldigt mycket från tid till annan. Under en lång period under 1970-talet utnyttjades institutionsvården mycket litet. Därför minskade antalet platser vid ungdomsvårdsskolor med ungefär 500 under åren 1967-1977. Även antalet platser på barnhemmen minskade. Men sedan 1978 har vi ånyo fått en ökning av efterfrågan på institutionsvård. När det gäller den äldre åldersgruppen kan en av anledningarna vara att slopandet av ungdomsfängelserna har medfört att ungdomar med stora problem nu i viss utsträckning finns på ungdomsvårds skolorna. Men även ändringen av attityderna till institutionsvård har medfört att efterfrågan ökat. Det tar ju tid, innan man anpassar sig till den här nya situationen. Därför har jag också i årets budgetproposition föreslagit att det anslås ytterligare medel till personal vid ungdomsvårdsskolorna, för att man skall kunna uppfylla kraven. Sedan kan man ju också säga att det är viktigt att barnet i fråga — för här gäller det såvitt jag förstår ett barn — får en adekvat vård. Då en ungdomsvårdsskola uppenbarligen är direkt olämplig — och jag tror att det var så i det här fallet — skall ju inte barnet vara kvar på skolan. Det är då viktigt att barnet får en annan och mera adekvat vård. Enligt de uppgifter som vi har inhämtat är nu aktiviteter i gång för att man skall kunna ge den här mera adekvata vården. Jag förutsätter att man i sådana fall på alla nivåer har ett nära samarbete med de vårdande myndigheterna. Annars utnyttjar vi våra resurser dåligt. Framför allt kan ju barnen komma till skada.
Herr talman! Jag tackar för det senaste svaret. En annan, adekvat vård när ungdomsvårdsskola befanns olämplig var i detta fall att vederbörande skulle gå hemma, vara dagdrivare. Det är det man reagerar mot. Nu har jag som sagt hängt upp det här på ett enskilt ärende. Men orsaken till att jag tog upp saken var inte ett enskilt ärende, utan orsaken var att man ute i kommunerna upplever sin situation som mycket svår. Man har ett ansvar som man icke kan klara. Utöver vad jag tidigare sagt kan jag relatera ett samtal som jag hade i går med en socialkonsulent i ett län i södra Sverige. Hon säger att situationen är skrämmande när det gäller tillgången på vårdmöjligheter — den tillgången saknas så gott som helt. Två kommuner i hennes län har gjort utredningar för omhändertagande och vård av barn. Men de fattar inga beslut, eftersom de inte kan verkställa sådana beslut. Det är alltså den allmänna situationen när det gäller tillgång på vårdmöjligheter som betecknas som skrämmande. Hela samhället har ju ett särskilt ansvar för just de här barnen. Jag vill ändå till sist fråga socialministern: Kan socialministern mera klart uttala att hon är beredd att stödja kommunerna i deras svåra situation under den tid då detta ansvar ännu inte är förändrat?
Herr talman! Det är faktiskt så, enligt den lagstiftning som vi nu har — och det kommer ju att bli en förstärkning i socialtjänstlagen när det gäller kommunernas ansvar — att för den som av social centralnämnd tagits om hand för utredning har kommunen ett huvudansvar. Det kan gälla intagning på barnhem, BUP-klinik eller specialavdelning vid ungdomsvårdsskola. Möjligheten att inta en omhändertagen i ungdomsvårdsskola är främst avsedd för sådana fall där man inte kan ge tillfredsställande vård i kommunen eller ordna för vederbörande på annat sätt. Den sociala centralnämnden måste därför i ansökan motivera att den omhändertagne för slutförandet av utredningen är i behov av intagning i sluten anstaltsavdelning. Om socialstyrelsen då beslutar att intagning på ungdomsvårdsskola inte skall ske, har sociala centralnämnden att ansvara för att den unge omplaceras till annan vårdform. Detta är alltså de regler som gäller i dag. Men jag vill understryka vad jag sade tidigare — att det är mycket väsentligt att omplaceringen sker i nära kontakt mellan de olika myndigheterna, så att inte barnet hamnar så att säga mellan olika myndigheters agerande. Det har jag nu understrukit flera gånger, och det kommer jag också att framhålla i mitt fortsatta samarbete med olika myndigheter när det gäller både kommunernas ansvar och socialstyrelsens ansvar.

Herr talman! Thure Jadestig har frågat mig dels vilka åtgärder regeringen kommer att vidta för att motverka den nu pågående och helt oplanerade utslagningen inom handelsstålsindustrin, dels vilka åtgärder som planeras för att trygga sysselsättningen på bruksorterna och då också i Hallstahammar. Hans Petersson i Hallstahammar har frågat mig om jag tänker ta några initiativ för att rädda sysselsättningen vid Hallstahammars AB. Jag besvarar båda frågorna i ett sammanhang. Till följd av den rådande konjunkturen står stålindustrin inför stora problem. Detta gäller inte bara företagen i Sverige utan även i vår omvärld. En anpassning av stålutbudet till efterfrågan pågår. Problemen i Sverige förvärras dock av att stålindustrin dessutom står inför strukturella problem. Jag har i olika sammanhang framhållit att strukturförändringar är både önskvärda och nödvändiga inom handelsstålsindustrin. Strukturförändringarna kommer oundvikligen att leda till ett sysselsättningsbortfall i stålorterna. Krav på att regeringen snarast skall utarbeta en plan för samordning mellan de mindre handelsstålverken sinsemellan och mellan dessa verk och Svenskt Stål AB har våren 1980 på nytt avvisats av riksdagen. Det ankommer på de mindre handelsstålverken att var för sig aktivt bedriva ett strukturrationaliseringsarbete i syfte att förbättra sin konkurrensförmåga och att ta initiativ till gemensamma åtgärder som kan visa sig ändamålsenliga i ett framtida perspektiv. Enligt vad jag har erfarit har styrelsen för Hallstahammars AB beslutat att inleda MBL-förhandlingar om en avveckling av bolagets stålrörelse. Från riksdagens eller regeringens sida kan några ingripanden i pågående MBL-förhandlingar inte ske. Först när förhandlingarna avslutats blir det möjligt att överblicka vilka konsekvenserna kommer att bli och om insatser från samhället behövs. De sysselsättningsproblem som kan uppstå till följd av den pågående strukturomvandlingen av svensk stålindustri får lösas med de medel för arbetsmarknadsoch regionalpolitiken som riksdagen har anvisat.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Jag hade närt förhoppningen att jag i dag skulle kunna ta del av den försenade stålproposition som massmedia i går konstaterade låg på riksdagens bord. Åtminstone kl. 10 i dag var den inte utdelad. De mellansvenska bruksorterna har drabbats speciellt hårt, i brist på industripolitik. Järnhanteringens strukturproblem är inte bara en konjunkturfråga. Problemet har varit känt för oss och vi har varnat för det under många år. Från arbetarrörelsen har vi på olika sätt försökt att få statsmakten att agera. Delvis har vi lyckats. Under 1970-talet fick vi vissa utredningar i gång, bl.a. stålbranschrådet. Vi fick också 1977 års specialstålsutredning och — för oss mycket värdefullt — Arne Geijers analysarbete. Jag är medveten om att Geijer fick uppdraget av statsrådet. Låt mig ändock säga: Hade man tagit hänsyn till utredningsmaterialets tendensproblem och låtit Geijer fullfölja sitt arbete, hade dagssituationen varit annorlunda. Det gäller inte enbart Hallstahammar, Surahammar och Spännarhyttan, utan totalt hela branschen, såväl handelsstålet som specialstålet och gruvorna. Faktum är att handelsstålet i de små verken har kommit i kläm. De fackliga organisationerna och socialdemokratin har år efter år begärt utarbetande av en plan för samordning. Det är riktigt att riksdagen har avslagit denna begäran med en rösts övervikt, men det tycker jag inte har någon tyngd. Industriministrarna — i tur och ordning herr Åsling, herr Huss och återigen herr Åsling — har förlitat sig på att ägarintressena skall ha styrka, kraft, mod och intresse att klara samordningen, en uppgift som de helt enkelt inte klarat av. I dag kan vi konstatera konsekvenserna — krissituation i våra bruksorter. Därför har regeringen ett stort ansvar för den uppkomna situationen. Företagen och deras ägarintressen har arbetat var för sig och i konkurrens med varandra, och den önskade samordningen och de samhällsekonomiska perspektiven har fått ge vika. Konsekvensen har vi också sett — industrinedläggningar. Mot den bakgrunden, herr talman, tycker jag att statsrådet skall kunna fördjupa sin filosofi och ange vilka åtgärder han tänker sig för att motverka den pågående och helt oplanerade utslagningen inom handelsstålsindustrin.

Herr talman! Jag får tacka industriministern för svaret. Eftersom jag i en tidigare debatt om Hallstahammars AB har fått beskedet av regeringen att man inte tänker göra någonting aktivt för att rädda jobben vid de små handelsstålverken, är jag inte överraskad av svaret — tvärtom. Problemet är bara det, att när ni som äger industrierna sviker och i tid vägrar inse behovet av investeringar, är det i stort sett bara till regeringen som man kan vända sig. Man inbillar sig att regeringen skall känna ett ansvar för att folk har arbete och att bygderna lever. Att det skulle gå så här med Hallstahammars AB har de flesta vetat i många år. I och med att företaget i stället för att i tid investera i nya produktionsanläggningar började pressa på kommun, länsstyrelse och koncessionsnämnden för miljöskydd för att få driva martinen vidare några år stod det klart: När respittiden har gått ut i december 1981 är det slut med bruket. Och nu är det förmodligen också slut. De sista MBL-förhandlingarna inleds nu, och vi vet vart sådana brukar leda. Och den här nedläggningen är onödig, eftersom Hallstahammars AB har kunnat kryssa sig fram genom en vikande konjunktur mycket tack vare sin litenhet. Man har kunnat leverera mindre poster som andra inte har kunnat leverera. Man har haft kunder. Men anläggningarna har varit gamla, olönsamma och miljöfarliga. Vad har då regeringarna sagt om problemen? I ett pressmeddelande i december 1978 sade folkpartiregeringen att de sju medelstora handelsstålverken bör fortsätta verksamheten utan statsägarintresse. Men, sade man, möjligheter öppnas för finansiella insatser från statens sida om så visar sig nödvändigt. Men man ansåg det inte vara nödvändigt. Ett år senare, i november 1979, hade jag en diskussion med industriministern om ett eventuellt statligt engagemang i Hallstahammars AB och i de mindre handelsstålverken. Industriministerns svar då var detsamma som det är nu: Bruken får klara sig själva. Jag förstod att svaret skulle bli detsamma i år, och därför har jag denna gång frågat industriministern vad han nu skall göra för att rädda jobben i Hallstahammar. Men svaret blev också denna gång det gamla vanliga — industriministern talar om arbetsmarknadspolitik och regionalpolitik. Jag tycker det är på sin plats att fråga: Vilka resurser kommer Hallstahammar till del? I Kolbäcksdalen i Hallstahammars kommun har vi redan nedläggningen av Spännarhyttan. Delar av bruket i Sura har lagts ned. Fagersta har nyss haft stora permitteringar. Bulten-Kanthal i Hallstahammar planerar att lägga viss tillverkning utomlands och har varslat om permittering av ett tusental man. Allt detta betyder att om ingenting görs måste flera tusen jobb ersättas på kort tid. Det gör man inte med allmänt tal om regionalpolitik utan man gör det med planering av stålindustrin. Jag måste därför fråga industriministern: Vore det inte bättre att lägga fram förslag för hela stålindustrin om en strukturering i stället för att tala allmänt om arbetsmarknadspolitik?

Herr talman! Thure Jadestig tog upp de utredningar som har gjorts på detta område. Jag vill då erinra om att handelsstålsutredningen, som avgav sitt betänkande i mars 1977, i sitt maximialternativ räknade med att metallurgin i Hallstahammar skulle läggas ned. Enligt minimialternativet skulle hela produktionen i Hallstahammar falla. Geijerutredningen, som Thure Jadestig också åberopade, sade i september 1978 att kallbearbetningsenheten, den s.k. axelfabriken, skulle bibehållas och ingå i det stångstålbolag som Geijerutredningen föreslog. I övrigt förutsattes att stålverket i Hallstahammar skulle falla. Det är bakgrunden. Dessa utredningar måste vara avgörande för en helhetsbedömning av Hallstahammar, dvs. för förutsättningarna för att genom något slags översiktlig planering komma till rätta med problemen. Bolaget i Hallstahammar har under de senaste åren, speciellt under fjolåret, sökt alla upptänkliga alternativ för att kunna trygga framtiden för stålverket. Vi har kontinuerligt informerats om detta. Samtidigt är det uppenbart att den ägarkonstellation som finns bakom företaget inte kan mobilisera några större resurser för mer långtgående investeringar. Detta är problem som man inte klarar med planering. Det måste finnas en affärsmässig grund för de insatser som görs i företagen, annars löser man inte problemen. Man kan inte klara detta, som både Thure Jadestig och Hans Petersson tycks tro, genom planering — det måste finnas en realistisk ekonomisk grund för den fortsatta verksamheten.

Herr talman! Jag accepterar den sammanfattning som statsrådet här gjort när det gäller uttolkningen av 1974 års stålutredning och Arne Geijers tankegångar. Men hade Arne Geijer fått fortsätta sitt arbete, hade det skett under planerade former. Med god planering och med god samverkan hade resultatet blivit ett helt annat än under de nuvarande oplanerade formerna. Landshövdingen i Västmanlands län har formulerat situationen i bruksorterna på följande sätt: ”I Norbergfallet fanns en mycket stor koncern villig att ta sitt sociala ansvar. Det finns det inte i Hallstahammar. Därför ställs det extra krav på omvärlden — de samhälleliga organen.” Ta kontakt med vår landshövding, herr statsråd! Hans budskap var att alla parter här måste hjälpas åt. När det gäller Spännarhyttan torde mycket ännu vara oklart. Jag tillhör dem som hoppas att samhällsklokheten skall få råda så att vi får behålla hyttan. Om statsrådet fortfarande hänvisar till arbetsmarknadsoch regionalpolitiska hjälpmedel när det gäller Hallstahammar, så prioritera då dessa i viss mån till Västmanland! De regionala organen känner sitt ansvar, men de behöver få resurser till sitt förfogande. Kan de få speciella resurser med hänsyn till situationen i Hallstahammar? Staten måste här ta sin andel. Reglerna för taletiden vid besvarande av frågor medger inte att jag räknar upp de åtgärder som finns i länsstyrelsens Plan 80. Men denna finns på statsrådets kansli. Där ingår bl.a. kravet på att regionen skall inplaceras i ett annat stödområde. Kan vi därvidlag påräkna statsrådets medverkan?

Herr talman! Regeringens politik när det gäller stålindustrin har vi många gånger diskuterat. Detta är nämligen en kris som sträcker sig över all industri i hela landet. Efter den förra debatten som vi hade om de mindre handelsstålverken stod det klart att regeringen inte tänkte ingripa. Man ser gärna att så många som möjligt lämnar det sjunkande skeppet. Det är alltså regeringens filosofi — låt det sköta sig självt, hoppas det ordnar sig! Så kryper man då bakom talet om en reell ekonomisk grund. Men hur skall man kunna diskutera den ekonomiska grunden utan att ta hänsyn till vad det kostar samhället att 350 man blir arbetslösa? Facket, som varit aktivt när det gäller förnyelsen av Hallstahammars bruk, har föreslagit investeringar i metallurgin som skulle ligga någonstans på mellan 60 och 100 milj.kr. — det beror litet på hur man räknar. Det skulle då kunna rädda företaget. Måste man inte ta hänsyn till det också, herr Åsling? Eller vem är det som får betala om 350 man ställs utanför? Jo, det är också samhället — skattebetalarna och invånarna i Hallstahammars kommun. Hallstahammars kommun =— för att nu ta detta speciella fall — har enorma problem, eftersom den andra stora industrin på orten nu också överväger att permittera. Jag förstår inte hur man gång på gång kan vara så likgiltig inför dessa problem, att man till sist inte inser sina misstag och inte försöker komma med några som helst konkreta åtgärder. I stället kryper man bakom regionalpolitiken och arbetsmarknadspolitiken, som vi vet är utnyttjade och ansträngda på grund av redan genomförda nedläggningar i den utsträckning att det är tvivelaktigt om det över huvud taget finns några medel.

Herr talman! Thure Jadestig uppmanade mig att ta en kontakt med landshövdingen för att överväga speciella samhälleliga insatser. Jag har kontinuerlig kontakt med länsmyndigheterna. Den 9 februari är det meningen att vi skall ha en sittning med företaget, facket, landshövdingen och kommunen om företagets problem. Då finns det anledning att försöka sammanfatta den situation som man befinner sig i. Jag vill också påpeka att Hallstahammar ligger relativt nära Västerås — ett par mil därifrån. Arbetsmarknaden är i sig själv expansiv, och man har goda möjligheter att gå över till alternativ produktion. Spännarhyttan tycker jag är ett utmärkt exempel. Även om Spännarhyttan kunnat repliera på en stor koncerns ägaransvar, är det ingenting som hindrar att man också i fallet Hallstahammar kan dra nytta av den efterfrågan på arbetskraft som finns i regionen. Avgörande måste vara att skapa varaktig sysselsättning, och det gör man icke genom att subventionera stålindustrin.

Herr talman! Under de gångna åren har vi haft ett flertal debatter med industriministern som rört sysselsättningsfrågorna' i Västmanland. Jag överlämnade till statsrådet en enkel dokumentation — ett citat från en debatt i kammaren den 15 november 1979. Statsrådet sade då: ”Då det enligt min mening är angeläget att man söker åstadkomma strukturförändringar som ger de mindre handelsstålverken tillräcklig bärkraft, kommer jag att noga följa utvecklingen inom handelsstålsindustrin, inte minst vad gäller sysselsättningen. Såväl samhället som företagen måste medverka till att sysselsättningsförändringar inte medför oacceptabla konsekvenser för de anställda och för de orter som berörs.” Det är statsrådets ambitioner — eller har åtminstone varit. Målsättningen synes vara god. Min fråga är: Kan vi förlita oss på statsrådets medverkan till att några oacceptabla konsekvenser inte får uppstå när det gäller nedläggningen av bruket i Hallstahammar?
Herr talman! När det gäller hänvisningen till Spännarhyttan vill jag säga att vi inte sett hur mycket ASEA:s löften är värda ännu. Det pågår nu en dragkamp om jobben mellan Ludvika och Norberg, och det är väl ingenting att eftersträva. Det visar återigen att det behövs insatser från staten, att det inte går att krypa bakom vare sig det ena eller det andra. Jag vill fråga industriministern: Kan industriministern lova arbetarna i Hallstahammar att, så snart MBL-förhandlingarna är klara och de står utan jobb, återkomma med konkreta besked om hur jobben skall ordnas på orten?
Herr talman! Låt mig till sist säga till Thure Jadestig att det citat han föredrog också kan gälla som beskrivning av vår ambition i dag. Den är oförändrad, nämligen att med alla till buds stående medel, alla de instrument riksdagen lagt i regeringens hand, försöka medverka till att söka lösa strukturproblem av den här karaktären. Det kan jag även säga som svar på Hans Peterssons senaste fråga. Jag vill dessutom säga att den här frågan får komma upp den 9 februari, när vi har den breda överläggningen om situationen i Hallstahammar.
Herr talman! Jag hoppas verkligen att det kommer några besked från industriministern till arbetarna, annars tvingas man sammanfatta regeringens politik med den fråga industriministern ställde till jobbarna vid deras senaste uppvaktning: Hur långt är det till Köping och Västerås?

Herr talman! Thage Peterson har frågat mig dels om en genomförd samhällsekonomisk studie ingått i underlaget för regeringens beslut om NCB, dels om regeringens bedömning av överlevnadsoch utvecklingsmöjligheterna för enheterna i fråga om NCB skiljer sig från utredningsmannens bedömning och vari dessa skillnader består. Jag redovisade i slutet av förra året att enighet nåtts inom regeringen om vissa principer när det gäller behandlingen av frågan om ägarkapitaltillskott till Norrlands Skogsägares Cellulosa AB . Regeringen kommer inom de närmaste veckorna att förelägga riksdagen en proposition med förslag i frågan. I propositionen kommer såväl företagsekonomiska som samhällsekonomiska aspekter på en omstrukturering av NCB att behandlas. Den av Thage Peterson berörda samhällsekonomiska utredningen ingår i proposi tionsunderlaget. Närmare svar på Thage Petersons frågor kommer sålunda att redovisas i den kommande propositionen.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på min interpellation. I sitt svar hänvisar industriministern till den kommande propositionen om NCB. Där kommer jag att få närmare svar, säger han, och det låter ju förhoppningsfullt. Inom kort får vi således — äntligen, vill jag tillägga — behandla regeringens proposition om NCB. Vi kommer från socialdemokratisk sida att redovisa våra förslag i en särskild motion. Arbetet med våra förslag håller hu på att slutföras i en särskild arbetsgrupp, och det bedrivs i nära kontakt med de fackliga organisationerna. Vi har i vårt arbete gått igenom de utredningar som lokala företagsledningar och fack har arbetat fram, liksom andra förslag som redovisats för att rädda de nedläggningshotade fabrikerna. Utgångspunkten för vårt arbete är att försöka rädda så många av de hotade jobben som möjligt. Den helt avgörande frågan för skogsindustrin är emellertid råvarufrågan. Bristen på råvara är också huvudorsaken till NCB:s kris. Därför kan inte en meningsfull behandling av regeringens proposition äga rum, om inte propositionen innehåller ordentliga och långtgående förslag om hur råvaruproblemet skall lösas. Jag vill återigen — för vilken gång i ordningen vet jag inte — göra detta viktiga påpekande för industriministern. Det finns emellertid, herr talman, ett förhållände som det är helt nödvändigt att ta upp i dag. Det gäller det sätt på vilket man genom snabba beslut och åtgärder kan komma att ställa riksdagen inför ett fullbordat faktum. Man ser till att ”tåget redan har gått”, innan riksdagen ens fått möjlighet att ta tag i frågan. Vi har ju ännu inte ens fått se propositionen. NCB-styrelsens beslut i förrgår att inleda MBL-förhandlingar i syfte att : 113 avveckla verksamheterna i Johannedal, Hissmofors och Köpmanholmen är, herr industriminister, att föregripa riksdagens behandling av NCB:s framtid. Statens mycket stora insatser i NCB har gjorts för att företagets problem skall kunna lösas på ett för de anställda och samhället godtagbart sätt. Att industriministern sommaren 1980 delade den uppfattningen framgår inte minst av de direktiv som han då gav till den utredning som jag har nämnt i min interpellation. I sin presskommuniké i samband med att utredningen tillsattes sade industriminister Åsling följande: ”Nocb:s företagsledning har i sitt arbete med förslaget till strukturplan utgått från affärsmässiga och personalpolitiska bedömningar. Regering och riksdag måste dock självfallet se det hela i ett större perspektiv. Det är därför enligt min mening”, skriver industriministern, ”nödvändigt att också få en bedömning av samhällsekonomiska konsekvenser av olika framtidsalternativ för Ncb. Det är speciellt viktigt att få fram regionala konsekvenser eftersom Ncb har så stor betydelse för sysselsättningen på flera orter.” De här ställningstagandena ledde till att NCB:s strukturplan då lades på is i avvaktan på de utredningar industriministern själv tillsatte. Sedan är det en helt annan sak att industriministern inte inväntade den samhällsekonomiska utredningen innan de tre regeringspartierna gjorde sin omtalade kompromiss i frågan. Det är ett mycket anmärkningsvärt förhållande, som vi får återkomma till när vi behandlar propositionen här i riksdagen. Men jag vill ändå påpeka — det är intressant — att industriministern i svaret i dag säger att de samhällsekonomiska aspekterna skall behandlas. Jag utgår då ifrån att man skall ta hänsyn till de samhällsekonomiska aspekterna. Jag ställer frågan: Hur skall detta gå ihop med regeringskompromissen? Det är en gåta för mig just nu, men det kanske klarnar när vi får ta del av propositionen. Om industriministern följer interpellationssvaret här i dag betyder det i varje fall att regeringskompromissen från den 1 december inte håller. I och för sig söker jag inte debatt med industriministern i den frågan i dag — jag vill, herr talman, koncentrera mitt inlägg på den, som jag ser det, f. n. viktigaste frågan, och det är om regeringen och NCB:s ledning är i färd med att ta ifrån riksdagen dess möjligheter att påverka NCB-frågan. Jag ber då att få göra kammarens ledamöter uppmärksamma på att industriministern i det uttalande som jag citerade särskilt nämnde att just riksdagen måste se det hela i ett större perspektiv. Med begrundan av detta kloka uttalande av industriministern har jag då anledning att ställa ett par mycket viktiga frågor av stor principiell betydelse för Sveriges parlament. Det är: Är industriministern nu beredd att se till att riksdagens behandling av NCB-frågan blir verklig och inte en illusion och tomt prat? Kommer industriministern att förhindra att riksdagen ställs inför fullbordat faktum? Kommer regeringen att vidta åtgärder mot NCB-styrelsen i syfte att respektera riksdagens kommande sakbehandling av NCB-frågan? Herr talman! Dessa frågor är angelägna mot bakgrund av att företaget beslutat att inleda MBL-förhandlingar om nedläggning av vissa av NCB:s Nr 66 fabriker, och detta innan regeringsförslaget ens lagts fram och riksdagen fått göra sin bedömning. Jag vill tillägga: Så här får det inte gå till i en demokrati. Så här får det inte gå till i Sverige när vi tar ställning i olika politiska frågor. Från socialdemokratisk sida kommer vi aldrig att acceptera att man på det här sättet försvårar möjligheterna för och kanske helt omöjliggör en rimlig riksdagsbehandling. Vissa enheter inom Riksdagsbehandlingen blir meningslös, om det inte i verkligheten går att NCB påverka de förslag som ställs i propositionen. Det vet industriministern, som också har erfarenheter från ett långt riksdagsarbete, som utskottsordförande och som ledamot av Sveriges riksdag. Varför skall vi lägga ned arbete på motioner, utskottsbehandling och gruppdiskussioner, om regeringens förslag redan är genomförda och möjligheterna till ändringar och tillägg inte längre finns när frågan kommer på riksdagens bord? Det enda som i så fall kvarstår för riksdagen är att bevilja pengar, utan möjlighet att påverka hur och vartill pengarna skall användas! Jag skulle vilja be herr Åsling att ta med de här synpunkterna till den samlade regeringen. Med ett annat uttryck kallas ett sådant här arbetssätt för skendemokrati. Riksdagens kommande sakbehandling måste respekteras. Jag uppmanar industriministern: Gör här i dag i riksdagen en klar och tydlig deklaration på denna punkt! Jag vill sluta med att tillägga att det här inte finns utrymme för undanflykter som att man inte kan lägga sig i pågående förhandlingar eller att maniinte vill ta ett statligt ägaransvar. Här är det fråga om att säga ifrån så att MBL-förhandlingarna inte startas. Nu är det fråga om att ge regeringens proposition och oppositionens motioner en i konstitutionens anda och mening riktig och meningsfull behandling. Och jag hoppas verkligen, för demokratins skull, att industriministern här i riksdagen i dag är beredd att ge en klar garanti på den punkten.

Herr talman! Jag hade anmält mig till den här debatten av den anledningen att de ställda frågorna i högsta grad berör mitt län. Men utifrån det svar som getts ter sig en diskussion om de frågeställningar som rests meningslös. Men det finns en central fråga som enligt min mening måste få ett entydigt svar. Jag vill, i likhet med Thage Peterson, ha ett klart besked om att riksdagen får ta ställning till det framtida ödet för de olika enheterna inom NCB och att detta ställningstagande inte föregrips genom andra beslut.

Jag har efter många års facklig verksamhet svårt att inse det meningsfulla i att man för MBL-förhandlingar innan man tagit beslut om en nedläggning, 15 som det i det här fallet är fråga om. Ett sådant tillvägagångssätt kan ju bara skapa oro, och det medverkar säkert till att försämra möjligheterna till en vettig lösning. Nu lovar industriministern att en proposition inom de närmaste veckorna kommer till riksdagen med ett förslag om NCB. Jag får då tillfälle att återkomma. Men den centrala frågan i dag är: Kan industriministern garantera att riksdagens behandling inte föregrips av de beslut som fattas och åtgärder som vidtas av NCB:s styrelse?

Herr talman! Jag kommer under mina minuter i den här debatten att ägna mig åt regeringens agerande när det gäller Hörnefors, som är en del av NCB. Det svar som industriministern presenterat på Thage Petersons interpellation blir man ju inte särskilt mycket klokare av. Den 8 oktober 1980 uppvaktade Umeå kommun, länsstyrelsen och fackliga företrädare för Hörnefors industridepartementet. Vi fick tyvärr inte träffa industriministern, men vi fick möjligheter att presentera den utredning som facken i Hörnefors själva initierat. Regeringen har ju inte följt riksdagens beslut om en förutsättningslös utredning om möjligheterna för Hörnefors att överleva. Utredningen har gjorts av konsultfirman Cellpapp och visar att med måttliga investeringar kan Hörnefors bli lönsamt. Herr Åsling hade dock vänligheten att skriva till Umeå kommun. I brevet sägs bl.a. att professor Karl Jungenfelts analys av de samhällsekonomiska konsekvenserna av alternativa strukturlösningar skulle inväntas och att herr Åsling mot den bakgrunden inte då var beredd att tillmötesgå våra krav på en förutsättningslös utredning. Brevet var daterat den 30 oktober. Den 11 november var industriministern i Umeå och gav samma besked: Hörnefors skulle få vänta. Han sade bl.a.: Den utredning som Jungenfelt gör och som berör de båda nedläggningshotade orterna Hörnefors och Köpmanholmen är helt unik, eftersom det är första gången som staten låter göra en total samhällsekonomisk kartläggning av konsekvenserna av en nedläggning. Herr Åsling fäste alltså mycket stor vikt vid denna utredning. Trots dessa uttalanden meddelade regeringen en eller två dagar innan den Jungenfeltska utredningen lades fram att fyra av NCB:s anläggningar icke är utvecklingsbara och bör läggas ned eller avyttras. Det är berättigat att ställa frågan varför herr Åsling inte väntade på denna så väsentliga utredning. Den var dessutom mycket positiv för Hörnefors del och låg väl i linje med vad man hade kommit fram till i Cellpapps utredning. Nu lär det väl såvitt jag kan förstå vara omöjligt att få herr Åsling att svara på vad som kommer i propositionen när det gäller Hörnefors. Men svara åtminstone på om det som vi kunde läsa i gårdagens tidningar är sant, nämligen att det beslut som NCB:s styrelse fattade i onsdags om nedläggningar väl följer det förslag som kommer i propositionen. Man har — om detta är riktigt, och det vill jag gärna ha svar på — tydligen haft propositionen som Nr 66 underlag för sina ställningstaganden. På det här sättet föregriper ju Fredagen den regeringen också riksdagens möjligheter att föra en diskussion om och att ge 23 januari 1981 synpunkter på sakbehandlingen av NCB:s framtid. Så får det, som både Thage Peterson och John Andersson understrukit, inte gå till. Därför begär Om utvecklingsjag liksom de båda föregående talarna ett klart besked på den punkten. möjligheterna för
Herr talman! Denna debatt är kanske något märklig, eftersom det inom kort kommer en proposition i ärendet på riksdagens bord. Men det förhållandet att Thage Peterson, med instämmande av övriga talare, väckt den principiella frågan i detta sammanhang kan i sig motivera debatten. Thage Peterson konstaterade att råvarufrågan är avgörande eller i varje fall central för möjligheterna att i framtiden utveckla skogsindustrin i mellersta Norrland. Jag har haft anledning att å regeringens vägnar avisera att det inom den närmaste framtiden kommer att läggas fram en proposition om vissa åtgärder för återväxtstimulans, i realiteten syftande till en ökad omfattning av slutavverkningarna i stödområdet. Vi återkommer alltså i den frågan. I övrigt måste vi självfallet låta virkesförsörjningsutredningen ha sin gång. Denna är ju parlamentariskt sammansatt, och det finns därför möjligheter för riksdagspartierna att informera sig om dess vidare arbete. Den beräknas vara klar med sitt arbete någon gång i sommar, och vi får då återkomma till de mera långsiktiga åtgärderna för att trygga svensk skogsindustris råvaruförsörjning. Jag övergår så till principfrågan. Thage Peterson talar om skendemokrati, han säger att det inte får gå till så här och menar att NCB-styrelsen med sitt agerande föregriper riksdagens beslut. Så är inte alls fallet. Detta måste grunda sig på en missuppfattning. Att styrelsen nu återupptar tidigare nedlagda eller ajournerade MBL-förhandlingar, med målet att med de anställdas organisationer överlägga om vissa strukturförändringar, är helt i linje med riksdagens och med regeringens intentioner. Det är också helt i linje med det ansvar som ett företags styrelse — det må vara ett statligt, ett privat eller ett kooperativt företag — måste kunna ta. Riksdagen kan inte på något sätt ifrågasätta styrelsens förvaltaransvar. Jag finner t.o.m. den här debatten något märklig. Skulle det vara att föregripa ett riksdagsbeslut, om en styrelse inleder MBL-förhandlingar, är ju i princip nästan alla förvaltningsåtgärder som ett företags styrelse vidtar egentligen ett brott mot riksdagens intentioner. Det här är så till vida en mycket betydelsefull debatt.

NCB-ledningen och NCB-styrelsen har alltså inte på något vis föregripit riksdagsbehandlingen genom att återuppta MBL-förhandlingarna. Det kan vara ett svar till såväl Thage Peterson som John Andersson och Lilly 117 Hansson. Och jag kan komplettera detta med att säga att jag inte har någon anledning att på statens vägnar, alltså på ägarnas vägnar, vidta några åtgärder möt NCB-styrelsen. Den har att ta sitt ansvar som företagsledning, och det har den gjort med de här åtgärderna. Vi kan naturligtvis också ta upp den debatt som Lilly Hansson förefaller önska. Det gäller då vad som är företagsekonomiska avgöranden, som det är företagsledningens uppgift att träffa, och se dem i relation till de samhällsekonomiska värderingar som det är riksdagens och regeringens uppgift att göra. Men jag tycker att den debatten blir föga meningsfull med tanke på att det måste bli riksdagen som i samband med behandlingen av propositionen får ange färdriktningen när det gäller avvägningen mellan de företagsekonomiska och de samhällsekonomiska motiven. Jag vill inte på det här stadiet kommentera frågorna om hur långt vi i propositionen är beredda att gå då det gäller samhällsekonomiska hänsyn resp. hur långt vi är beredda att låta de företagsekonomiska hänsynen överväga. Den debatten tycker jag vi får återkomma till i ett senare sammanhang.

Herr talman! Jag beklagar att det förhåller sig så, att industriministern tydligen inget förstått av den här debatten. Förstår inte industriministern att läget är på väg att bli sådant att innan riksdagen ens fått regeringens proposition och oppositionens motioner — alltså innan en riksdagsbehandling ägt rum — är frågan i realiteten avgjord? Vad finns kvar att behandla beträffande NCB:s struktur med de fyra aktuella fabriksenheterna, om MBL-förhandlingarna är slutförda eller strandade och fabrikerna på väg att läggas ner eller kanske t.o.m. redan är stängda, när riksdagens behandling börjar? Vad tror industriministern händer med de anställda i ett företag när de ställs inför kravet att förhandla om en nedläggning av industrin? Företagsledningen sätter alltså kniven på strupen på de anställda. Vad är det som händer med en industri, vilken process startar man i den industrin, när företagsledningen — i de här fallet koncernledningen — säger att fabriken skall läggas ner? Jag tror att industriministern i det här fallet talar mot bättre vetande och att han i verkligheten också inser faran med en sådan här hantering även ur den synpunkten. Jag måste säga att jag är litet oroad och litet dyster till mods, därför att industriministern inte inser att riksdagens behandlingsmöjligheter blir lika med noll om inte regeringen inskrider och i det här fallet ajournerar MBL-förhandlingarna. Här menar jag faktiskt att det är regeringens och industriministerns skyldighet att omedelbart gå in och se till att MBL förhandlingarna skjuts på framtiden, därför att riksdagens möjligheter att behandla frågan och fatta beslut icke får föregripas av styrelsens beslut. Herr Åsling! Varför skall vi över huvud taget ha en riksdagsbehandling av NCB-frågan om inte riksdagens partier under denna behandling har reella möjligheter att påverka frågan? Varför lägger industriministern i så fall fram en proposition för riksdagen angående NCB, om han under resans gång så att Nr 66 säga accepterar att styrelsen genomför strukturförändringarna? Är industriministern rädd för att oppositionen skall komma med ett bättre förslag — som vi helt säkert kommer att göra? Är han rädd för att våra förslag skall förverkligas sedan de presenterats här i riksdagen? Jag vill inte tro det, men är inte industriministern rädd för en debatt om att han kan medverka i en möjligheterna för process, där man liksom eftersträvar att frågan skall vara klar innnan — vissa enheter inom riksdagen haft sin realdiskussion om frågan? NCB Jag tycker det är mycket allvarligt i en demokrati om man vill resa den här frågan, herr talman, även om det inte är roligt att resa den. Vad har vi i så fall riksdagen till? Vad anser industriministern att vi har riksdagen till, om riksdagen inte skall ha de här reella möjligheterna att påverka behandlingsgången i denna viktiga fråga? Får jag tillägga att jag tycker att inställningen på något sätt ger uttryck för ett cyniskt spel med människorna ute i de berörda bygderna, med de anställda och deras familjer. Genom de olika turerna i NCB-frågan skapar man oro och ökar otryggheten för framtiden. Vi har sett hur den nya styrelsen har gått till verket, hur man har förhandlat sig fram till personalminskningar. De fackliga organisationerna har gått med på detta i tron att man därmed kunde medverka till att fabriken och arbetsplatsen skulle få vara kvar. Några dagar senare kom emellertid beslutet om en total nedläggning och om att MBL-förhandlingar skulle inledas om en nedläggning av fabrikerna. Vad är detta för behandling av människorna ute i de berörda bygderna? Nu säger industriministern att det här måste en styrelse kunna få göra, att den har dessa möjligheter i enlighet med aktiebolagslagen. Ja, det är möjligt att det är så, men jag vill ändå påminna industriministern om att han måste gå till Sveriges riksdag och begära ett antal miljoner för att klara en lösning av NCB-frågan. Här är socialdemokratin inte beredd att bara ta ställning när det gäller pengarna, utan vi förbehåller oss dessutom rätten att få ta ställning till hur och vartill dessa pengar skall användas.
Herr talman! Det synes vara svårt att komma någon vart i den här diskussionen i dag. Låt mig ändå göra en liten kommentar. Industriministern säger att NCB:s styrelse inte föregripit riksdagens behandling av frågan. Han säger att det hör till NCB-styrelsens ansvar och åligganden att vidta sådana åtgärder som har tillgripits. Men mån kan vända på frågan: Är det regeringen, som har statens ägaransvar, som varit för sen i startgroparna? Man har inte varit på det klara med de problem och det läge som uppstått inom NCB, och man har därför kommit i efterhand. Något fel måste det väl ändå vara.
Herr talman! Det är ett mycket underligt förfarande som regeringen har använt sig av när det gäller hela NCB-problematiken. I två och ett halvt år har rd de anställda vid olika enheter inom NCB svävat i okunnighet. De har kastats mellan hopp och förtvivlan om hur deras framtid skall komma att se ut. Inga besked har getts. Man har sagt att man skall se över frågan och att man skall undersöka vilka enheter som kan få vara kvar. Man har tillsatt utredningar för att kunna få ett bättre underlag och för att kunna göra en bedömning. Man har gömt sig bakom dessa utredningar för att slippa svara på besvärliga frågor. Om jag går tillbaka bara till oktober, när vi från mitt län uppvaktade industridepartementet, så var också då Nils Åslings svar att man väntade på utredningar för att kunna göra en bättre bedömning — men det gjorde man inte. Man väntade inte på den — enligt Nils Åsling — viktigaste utredningen. Innan denna var klar gick man ut och sade att fyra enheter inte var utvecklingsbara, utan att de skulle läggas ned. Hade det inte varit vettigare att regeringen utifrån de bedömningarna hade lagt en proposition på riksdagens bord, så att vi hade kunnat ta ställning och anlägga synpunkter på förslagen? I stället har regeringen förhalat och förhalat ärendet. Jag måste säga att det knappast stärker förtroendet för den här regeringen. Nu säger Nils Åsling att man måste diskutera företagsekonomiska och samhällsekonomiska bedömningar. Ja, det var ju vad herr Åsling väntade på! Det var ju den samhällsekonomiska utredningen som var den viktiga i det här sammanhanget. Den borde man i och för sig ha väntat på innan man gick ut med sina propåer om nedläggningar. Det var ju det som jag ville ha svar på. Vad jag frågade var nämligen: Varför väntade man inte från regeringens sida på Jungenfelts utredning innan man gick ut och sade att de fyra enheterna skulle läggas ned? Det är väl inget tvivel om att man på det här sättet föregriper riksdagens möjligheter att fatta beslut. Enligt Nils Åsling har man inom NCB:s styrelse tydligen rätt att fatta sådana beslut. Då frågar man sig naturligtvis, och med rätta: Vad är det för idé att lägga fram en proposition? Det finns ju under sådana förhållanden knappast någon anledning att göra det.

Herr talman! Får jag till det som Lilly Hansson senast sade genmäla att det avgörande är att den samhällsekonomiska utredningen är en del av propositionsunderlaget och också kan vara ett underlag för utskottets och riksdagens ställningstagande i den här frågan. Thage Peterson återvänder till principfrågan, men med något nya förtecken, och det är egentligen ganska intressant. Nu är det inte längre principfrågan som sådan som han diskuterar. Han vitsordar att det självfallet är en företagsstyrelses uppgift att bedriva MBL-förhandlingar. Det har han alltså inte allvarliga invändningar mot, och jag tackar för det erkännandet. Det är mer den psykologiska och kanske ekonomiska process man startar i ett företag i och med att man inleder MBL-förhandlingar — eller, som i det här fallet, återupptager tidigare nedlagda MBL-förhandlingar — som han vill diskutera. Det är naturligtvis riktigt att man startar en process i och med att sådana här förhandlingar tas upp, och det är inget tvivel om att den har vissa negativa effekter. I vissa avseenden kan det också finnas fog för att säga att Nr 66 det är ett cyniskt spel med människorna. Men vad var då egentligen anledningen till att Thage Peterson som den främste näringspolitiske talesmannen för socialdemokratin, när det begav sig islutet av föregående år, sade att han inte ville utesluta en konkurs för NCB? Hade han för avsikt att MBL-förhandla om konkursen? Vad var anledningen utifrån perspektivet med en process i företaget? Det var en förödande debatt som då blossade upp om konkurs eller inte. Det var det som skapade oro bland de anställda. Det var det som försvårade regeringens möjligheter att göra en vettig rekonstruktion. Jag skall erkänna att det inte var Thage Peterson ensam som låg bakom detta, utan det var många andra — näringslivsföreträdare, både till höger och vänster, och personer inom facket — som excellerade i denna ansvarslösa debatt. Och den var cynisk mot de anställda. Den försvårade arbetet med att nå en lösning, och jämfört med det är återupptagandet av MBL förhandlingarna ett rationellt och rimligt agerande av företagsledningen, som ändå har att ta sitt företagsekonomiska ansvar, oavsett att ägaren ännu inte har fattat beslut om rekonstruktion. Det skulle vara frestande att be om ett svar på frågan, om Lilly Hansson, som talade om situationen i Västerbotten och situationen i Hörnefors, delade Thage Petersons uppfattning i detta avgörande skede — att en konkurs inte skulle kunnat uteslutas som ett instrument att rekonstruera NCB. Mycket anmärkningsvärt är ju att NCB är ett statligt företag, och enligt min uppfattning kan statliga företag med näringspolitiska uppgifter över huvud taget inte försättas i konkurs. Det är en orimlighet att staten inte i det sammanhanget tar sitt ägaransvar.

Herr talman! Jag hade faktiskt inte tänkt fortsätta den här debatten längre, men nu kom industriministern, hårt trängd i den viktigaste frågan, in på en helt annan fråga.

Jag trodde inte att regeringen hade varit med om att välja det här tillvägagångsätet, men av industriministerns svar verkar det som om industriministern och regeringen, tillsammans med NCB-ledningen, har gjort en uppläggning som tydligen syftar till att undandra partierna deras rätt och möjligheter att sakdiskutera NCB-frågan. Det är ett mycket dystert svar som har lämnats i Sveriges riksdag i dag. Jag vill på den punkten bara göra den deklarationen, än en gång, att socialdemokraterna uppmanar regeringen och industriministern att utan dröjsmål vidta åtgärder, så att styrelsens beslut icke verkställs. Det vore stor skandal om regeringen inte såg till att riksdagen får riktiga förutsättningar att sakbehandla NCB-frågan.

Nu har den borgerliga trepartiregeringen i sin i många avseenden underliga regeringspolitik fört in ett nytt moment i regeringsarbetet och dess förhållande till Sveriges riksdag, nämligen att omöjliggöra för riksdagen att påverka frågorna. Det hela blir bara en skenbehandling av sakfrågorna. Vi måste från socialdemokratiskt håll protestera mot den uppläggningen. Får jag sedan, herr talman, ta upp industriministerns resonemang om konkursfrågan. Jag är tacksam för att jag har fått detta tillfälle. Jag har nämligen sett i bladen att industriministern varit ute och på samma onyanserade sätt som han gjorde här i talarstolen nyss tagit upp socialdemokratins inställning i den här frågan. Jag vill inför riksdagens ledamöter slå fast att varken jag eller någon annan företrädare för socialdemokratin har förordat konkursalternativet — inte någon av oss! Vad vi sade var, att vi med spänning avvaktade regeringens förslag. Och vi hade så mycket större anledning att göra det, eftersom regeringspartierna hade var sitt förslag i NCB-frågan. Regeringspartierna lade fram olika förslag. Och nu säger herr Åsling: Det var inte bara socialdemokratins företrädare som nämnde ordet konkurs. Det gjorde också folk från näringslivet och fackliga representanter. Men då har industriministern, herr talman, alltså mage att i Sveriges riksdag låta bli att nämna den som verkligen var den främste företrädaren för konkursalternativet. Det var ju, herr Åsling, Sveriges ekonomiminister Gösta Bohman. Det var herr Åslings kollegai regeringen som förordade konkurs! Och det var det oansvariga talet från landets ekonomiminister som kom att ställa till stora problem för NCB och, förmodar jag, också för regeringens möjligheter att lösa frågan. Men varför har inte industriministern haft någon diskussion med Gösta Bohman på den här punkten? Varför har inte industriministern offentligt tagit Gösta Bohman i örat för att han vårdslöst gick ut och krävde att NCB skulle försättas i konkurs? Ett sådant krav framförde varken jag eller någon annan representant för det socialdemokratiska partiet. Vi sade: Vi vill se vad regeringen kommer med. En regerings uppgift är att regera och lägga fram förslag. Därför avvaktar vi från vårt håll med intresse vilket förslag de tre borgerliga partierna kommer att enas om. Och industriministern vet att det fordrades nattliga övningar. Diskussionerna föregicks av stor dramatik, och till slut kom man ut från kanslihuset en måndagsmorgon. Det var precis som kardinalerna gör när de skall välja påve, och det börjar ryka ur skorstenen som tecken på att valet är gjort. Man kom alltså ut en måndagsmorgon och sade: Nu har vi kommit överens om en lösning. Men kom inte och säg att kravet på konkurs kom från oppositionen! Det kom från regeringen.
Herr talman! När industriministern nu framhäver den företagsekonomiska biten så hårt vill jag bara påminna om vad riksdagen framhöll då den beställde en förutsättningslös utredning för Hörnefors del — den som regeringen inte har tagit någon hänsyn till. Där stod det nämligen att det inte Nr 66 enbart var företagsekonomiska hänsyn som skulle tas, utan att också Fredagen den skulle ges hög prioritet. Jag hoppas att industriministern har detta i åtanke när man nu, enligt vad jag kan förstå, är inne i slutskrivningen av propositionen. Om den inte redan är färdig, bör det rimligen gå att ändra den möjligheterna för på vissa punkter. vissa enheter inom När det sedan gäller frågan om konkurs och Thage Petersons förmodade wCB uttalande i den frågan vill jag bara, mot bakgrund av det som Thage Peterson har framhållit här i talarstolen, säga att jag inte har någon som helst anledning att ta avstånd från vad han har sagt, utan jag ställer mig helt bakom hans synpunkter i det här fallet.

Herr talman!

Det måste i så fall i stället bli fråga om ett lagstiftningsinitiativ.

Ingenting i MBL-förhandlingarna innebär ett föregripande av riksdagens beslut, utan det är först när MBL-förhandlingar skall verkställas som den diskussionen och det avgörandet kommer; det ber jag Thage Peterson notera. — Jag tycker alltså att den formella diskussionen här borde vara klarlagd. Sedan är det då frågan, om MBL-processen på något sätt skadar företaget, och där vågar jag mig på att säga att den inte gör det. MBL-förhandlingar har man tidigare haft. Jämfört med hela den här diskussionen om konkursen är det ställt utom tvivel att dessa MBL-förhandlingar inte skadar företaget. Konkursdiskussionen var förödande för NCB och i viss mån också för tilltron till den svenska statens beredvillighet att ta sitt ansvar för de statsägda företagen. Efter allt vad som har förevarit vore det nog på sin plats med en principdeklaration från Thage Peterson i hans egenskap av oppositionens näringspolitiska företrädare, innebärande att han delar min uppfattning, att statliga företag med näringspolitiska och sysselsättningspolitiska uppgifter icke kan tillåtas att gå i konkurs och att den diskussionen över huvud taget är orimlig. Vi skall inte gå vidare i den här diskussionen — den har väl vid det här laget närmast historiskt och akademiskt intresse — men faktum är att man allmänt tog fasta på Thage Petersons omdöme i ett pressuttalande när han sade att 123 man hade tre alternativ, varav ett var konkurs, och att man inte uteslöt en konkurs. Det fick en mycket besvärande effekt. I fackföreningsrörelsen, t.ex. i Ådalen, mottogs det med bestörtning, och t.o.m. det socialdemokratiska partiorganet i Ådalen, Nya Norrland, fick anledning att med skärpa reagera på ett sätt som annars inte är vanligt i A-pressen. Det finns många klara bevis för att oppositionen här var ute på ett gungfly. Ett uttalande om konkurs är lika tokigt oavsett om det är ekonomiministern eller vilken annan som helst som gör det. Om jag får tillåta mig att ge Thage Peterson ett råd, skulle det vara att inte nu försöka fly undan den här debatten och gå bakom andra, utan klart deklarera att detta var ett misstag, som fick förödande konsekvenser och vars konsekvenser för vissa statliga företag fortfarande är uppenbara. Låt oss rensa upp i den här frågan och sedan se framåt och gå vidare! Jag utgår från att Lilly Hansson —som med en tränad parlamentarikers hela insikt betonade att det var just inlägget här i dag av Thage Peterson som hon anslöt sig till — underförstått menade att de tidigare inläggen när det gällde den här frågan varit ganska betänkliga.
Herr talman! Får jag bara som svar på det som industriminstern senast sade säga följande. Jag flyr verkligen inte undan mina olika politiska uttalanden; dem står jag för, och jag står också för mina uppfattningar. Ibland är det däremot litet si och så med industriministern på den punkten. Däremot protesterar jag när jag pådyvlas yttranden eller uppfattningar som jag icke har gett uttryck åt.

Detta är någonting som jag tycker verkligen borde uppmärksammas vid bedömningen av hurdant samarbetet inom den nuvarande flerpartiregeringen möjligen kan vara.

Herr talman! Egon Jacobsson har frågat ekonomiminister Gösta Bohman vilka kraftfulla åtgärder regeringen avser vidta för att effektivisera indrivningen av obetalda skatter och avgifter. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Ett omfattande utredningsarbete i syfte att effektivisera indrivningen pågår sedan några år tillbaka, och ytterligare arbete i den riktningen påbörjas inom kort. Bland de viktigare åtgärder som jag vill framhålla är följande. En särskild utredning arbetar med förslag till ett permanent datasystem för exekutionsväsendet som syftar till en effektivare indrivning. Ett slutbetänkande väntas under sommaren 1981. Vidare har utredningen om säkerhetsåtgärder m.m. i skatteprocessen fått tilläggsdirektiv att arbeta med frågor om solidarisk betalningsskyldighet på skatteoch avgiftsområdet. I dagarna tillsätts en kommitté för att se över indrivningslagstiftningen . Kommittén skall överväga åtgärder för att förenkla och förstärka indrivningen av skatter och avgifter. Bl. a. skall ett förslag utarbetas om kronofogdemyndigheternas tillgång till information ur ADB register som handhas av olika offentliga myndigheter. Även restavgiftssystemet skall bli föremål för kommitténs översyn. Utredningsarbetet skall bedrivas skyndsamt och redovisas i etapper med början vid halvårsskiftet detta år. Inom budgetdepartementet pågår arbete på ett förslag till en lag om indrivningspreskription av skatter, avgifter och tullar. BI. a. övervägs bestämmelser som innebär att preskriptionstiden kan förlängas om den betalningsskyldige på olika sätt saboterar indrivningen, t.ex. genom att att effektivisera indrivningen av obetalda skatter och avgifter flytta utomlands. En lagrådsremiss i ämnet är att vänta under våren. Jag räknar vidare med att under innevarande år kunna lägga fram ett förslag om en allmän rätt för staten att vid återbetalning av skatter och avgifter räkna av de fordringar som staten kan ha på mottagaren. I proposition 1980/81:8 har regeringen föreslagit en ny utsökningsbalk, som skall ersätta de nuvarande delvis ålderdomliga lagarna på området. Utsökningsbalken föreslås bli tillämplig även vid indrivning av skatter och allmänna avgifter. Den nya lagstiftningen förutsätts göra indrivningsförfarandet mera effektivt. Jag vill slutligen erinra om förslagen i budgetpropositionen för att förstärka indrivningen av skatter och avgifter. Dels får kronofogdemyndigheterna resurser för att anlita ekonomisk sakkunskap främst för att bedöma mera komplicerade indrivningsfall och för att effektivisera indrivningen. Dels avsätts medel inom riksskatteverket för att förstärka verkets möjligheter att aktivt bistå kronofogdemyndigheterna i svårutredda indrivningsfall.

Herr talman! Jag får, som brukligt är i denna kammare, tacka för svaret på frågan. Frågan ställdes till ekonomiministern, dvs. till den person som bestämmer, men jag får väl acceptera att svaret lämnades av den formellt ansvarige för detta område. Det var ett typiskt regeringssvar — med andra ord ett dåligt svar. Det föranleder mig, herr talman, att upprepa frågan, som i all sin korthet löd: ”Vilka kraftfulla åtgärder avser regeringen vidta för att effektivisera indrivningen av obetalda skatter och avgifter?” I svaret kan jag inte finna en enda åtgärd som kan betraktas som kraftfull. Om budgetministern och regeringen anser att de åtgärder som redovisas i svaret kan betraktas som kraftfulla, blir regeringens politik också inom andra områden lättare att förstå. Här åberopas i stort sett ett antal utredningar. Det är i och för sig bra att kronofogdemyndigheten ges ytterligare resurser. Men de är för små, och de kommer för sent. Under de år som gått sedan 1976 har utvecklingen varit djupt oroande, men regeringen har inte handlat. Om inga åtgärder vidtas från regeringens sida kommer beloppet obetalda skatter och avgifter snabbt att närma sig 10 miljarder kronor. Ej betalda arbetsgivaravgifter har tredubblats, och obetald mervärdeskatt har fördubblats under åren 1976-1980. Från att ha varit omkring 2 miljarder 1976 är summan nu uppe i 7,5 miljarder kronor. Man frågar sig naturligtvis: Har initiativlösheten och handlingsförlamningen inom regeringen inneburit att allt flera numera medvetet underlåter att inbetala skatter och avgifter? Jag måste, herr talman, också fråga budgetministern: Vad gör ni i kanslihuset? Borde det inte ha varit möjligt att avdela några av dem som tillträtt någon av de många nya tjänster ni inrättat i kanslihuset för att ta itu med denna allvarliga fråga? Eller är det så att ni inom regeringen är ointresserade av att effektivisera indrivningen och komma till rätta med det alltmer utbredda skattefusket och med den tilltagande skatteflykten? På annat sätt kan man ju inte förklara att det tog fyra år för att få fram generalflyktsklausulen. Nog borde ni inom regeringen också förstå att allt fler löntagare känner avsky inför det som sker. Jag tänker på de människor som alltid betalar sin skatt och som saknar möjligheter att göra stora avdrag. Tror Rolf Wirtén att dessa grupper av samhällsmedborgare i längden kan solidarisera sig med ett system som tillåter vissa höginkomsttagare och företagare att undandra samhället skatt och dessutom strunta i att betala in skatter och avgifter? Jag tror det inte. De upplever det som nu sker som ett slag i ansiktet, och när de dessutom tvingas betala allt högre priser och ser sina reallöner urholkas framstår situationen som ännu mer absurd. Jag vill slutligen fråga Rolf Wirtén: Är detta allt ni har att komma med?
Herr talman! Det var, må jag säga, ett grötmyndigt inlägg. Egon Jacobsson står här och orerar under hela sin repliktid utan att ge ett enda konstruktivt förslag om hur han vill angripa problemen. Om man inte har något att komma med själv, då tror jag att man skall tona ner sig något och inte gå ut så hårt som Egon Jacobsson gjorde. Det finns faktiskt skäl, Egon Jacobsson, att se litet närmare på det här svaret. Det är fyllt av konkreta åtgärder. Det är med sådana man skall angripa detta mycket svåra problem, och inte bara med att stå och orera. Det hjälper oss nämligen inte ett dugg att få in de avgifter och skatter som ligger ute. Egon Jacobsson vet, herr talman, att jag har precis samma uppfattning som hani själva sakfrågan. En av mina första uppgifter som budgetminister var att gå ut mycket intensivt i det här avseendet för att försöka få en större effektivitet i vårt skattesystem så att vi skulle kunna komma åt de skatteflykter och skattesmitningar som görs. Jag kan hänvisa till det tiopunktsprogram som jag presenterade i samband med besparingspropositionen i höstas. I propositionen kan Egon Jacobsson läsa ett helt kapitel om hur den nuvarande regeringen har effektiviserat systemet för att komma åt problemet med skatteflykten. Om Egon Jacobsson jämför detta med vad som fanns när vi startade det här arbetet 1976, så skall han finna att skattesystemet har klart förbättrats på den här punkten. Men med de marginalskatter som nu gäller har vi likväl ett svårt problem när det gäller att klara av det vi nu diskuterar. Herr talman! Jag har i svaret räknat upp en rad åtgärder som regeringen vidtagit, och det visar vilken aktivitet vi har på det här området. Jag skulle kunna fortsätta och i ännu en replik peka på ytterligare åtminstone tio punkter, där vi kan redovisa andra åtgärder som vidtagits för att förbättra den här situationen. Men var så god, herr Egon Jacobsson, och presentera ett att effektivisera indrivningen av obetalda skatter och avgifter fullödigt program för hur man skall lösa de här svåra problemen! Jag skall lyssna med intresse.
Herr talman! Jag avser inte att ta upp någon diskussion om grötmyndigheten utan tänker hålla mig till sakfrågan. Det är glädjande att herr Wirtén vill lyssna. Av naturliga skäl hann jag inte konkretisera åtgärderna i mitt första inlägg. För det första: Ge kronofogdemyndigheten direktiv med innebörd att prioritera de allmänna målen. Detta kan ha det goda med sig att bl.a. kontokortsföretag och andra, förutom att vi får in mer skatter och avgifter till samhället, tvingas till återhållsamhet och en viss självsanering om de får veta att det inte längre går lika lätt att använda kronofogdemyndigheten för sin indrivningsverksamhet, eftersom de allmänna målen har prioriterats. För det andra: Förstärk kronofogdemyndigheten ytterligare. Av de begärda 22 tjänsterna med ekonomisk sakkunskap beviljades 10. I en ekonomiskt svår situation borde regeringen självfallet satsa mer på tjänster av det här slaget. Det är ju tjänster som betalar sig för samhället. Detta har omvittnats av många kronofogdar i det här landet. Så sent som i fredags träffade jag kronofogden i Malmö och diskuterade då den här frågan. För det tredje: Skärp prövningen när det gäller framställning om B-skattesedlar i syfte att hindra undandragande av skatt. I dag kan nästan vem som helst få B-skatt. Det är bra att det pågår översyn och samordning av vissa register. En annan konkret åtgärd skulle vara att ändra de kommunala och statliga upphandlingsuppgörelserna. Inför ett tillägg att innan man får anta en entreprenör eller leverantör skall dessa vara kontrollerade från skatteoch avgiftssynpunkt.
Herr talman! Det var bra att Egon Jacobsson nu gick över till att diskutera själva sakfrågan. Då tror jag att man för frågan framåt i motsats till vad som blir fallet, om man bara allmänt beskyller regeringen för passivitet. Beskyllningen är verkligen inte motiverad i det här läget, vilket jag också visade i mitt svar. Herr talman! De punkter som Egon Jacobsson nu tog upp gäller inte några innovationer. Det är saker som vi har arbetat med och som också finns med bland våra åtgärder. Egon Jacobsson vet mycket väl att vi har tagit upp frågan om kontokorten. Vidare har vi förstärkt kronofogdemyndigheten i ett läge, då i övrigt inte föreslagit några nya tjänster i hela statsförvaltningen. Trots detta har det här området, genom omprioriteringar, fått 10 av de begärda 20 tjänsterna. Detta visar väl hur angelägen vi anser frågan vara. Att vi sedan arbetar med upphandlingskungörelsen på det sätt som sker i Stockholms län — jag förmodar att det var den modellen Egon Jacobsson funderade över — är också helt klart. Jag skulle, som sagt, kunna fortsätta och nämna ytterligare tio punkter på vilka vi angriper det här problemet.
Herr talman! Jag ser fram emot att herr Wirtén fortsätter den här diskussionen, även om vi bara har var sin minut i replikomgångarna. Han kan judå räkna upp ytterligare punkter. Om nu herr Wirtén tyckte att det var bra att jag gav mig in på åtgärdsprogrammet, anser jag för min del att det är bra om herr Wirtén lyssnar. Jag skulle då vilja fråga beträffande just kronofogdemyndigheterna: Är herr Wirtén beredd att verka för att det går ut en rekommendation till kronofogdemyndigheterna att de i dag skall prioritera de allmänna målen på bekostnad av de enskilda ärendena? Är herr Wirtén beredd att ge kronofogdemyndigheterna de begärda resurserna som skulle ge ekonomisk sakkunskap? Här har det ändå prutats från de begärda 22 tjänsterna till 10 tjänster. Om herr Wirténs inställning är så positiv som han gör gällande, hoppas jag att han också kan ge ett positivt besked på de här två punkterna.
Herr talman! Jag vill bara peka på ytterligare några saker som gäller effektiviseringen av indrivningen av medel som skall gå till statskassan. Vi har betalningssäkringslagen som ger kronofogdemyndigheten möjlighet att ta egendom i anspråk för att säkerställa betalning av fordran på skatt, tull eller avgift. Vidare har vi konkurslagen, där det har införts en bestämmelse om konkurskarantän för personer som direkt missbrukar sin rätt att bedriva företagsamhet. Vi har också REX-projektet, som betyder väldigt mycket i det här avseendet. Särskilda medel har avsatts till kronofogdemyndigheten i Stockholm, Göteborg och Malmö för att just den ekonomiska brottsligheten skall kunna bekämpas. Vi har de höjda exekutionsavgifterna för att minska tillströmningen av enskilda mål rörande mindre belopp — precis det som frågan nu gällde. Det är således inget nytt som Egon Jacobsson kommer med. Vi har höjda räntesatser för den särskilda avgiften vid uppbörd av kvarstående arbetsgivaravgifter. Och vi har dessutom inom socialdepartementet övervägt ett system som förenklar och effektiviserar debiteringen av uppbörd av socialförsäkringsavgifterna.
Herr talman! De särskilda medel till kronofogdemyndigheterna som budgetministern berör inskränker sig för Malmö till 300 000 kr. Med den summan kommer man säkert inte långt när det gäller att bekämpa den ekonomiska brottsligheten, som pengarna i första hand är avsedda för. Jag noterar att budgetministern inte svarade på de två senast framställda frågorna, om budgetministern var beredd att gå ut med en rekommendation till kronofogdemyndigheterna att de allmänna målen skulle prioriteras samt om kronofogdemyndigheterna kunde räkna med att få de begärda tjänsterna när det gäller ekonomisk sakkunskap. Det torde inte behövas så mycket utredande för att ändra upphandlingskungörelsen och föra in ett tillägg, att innan en entreprenör eller leverantör att effektivisera indrivningen av obetalda skatter och avgifter antas av kommun, stat eller landsting skall det kontrolleras om vederbörande är restförd för obetalda skatter och avgifter.
Herr talman! Jag har visst besvarat de två frågorna. Jag sade i min föregående replik att vi har höjt avgifterna för att minska de enskilda målen. Och jag har talat om att vi genom omprioriteringar har beviljat hälften av de tjänster som har begärts. Detta har vi gjort i ett läge där inga nya tjänster i Övrigt har kunnat inrättas i statsförvaltningen. Det är väl ganska anmärkningsvärt, Egon Jacobsson, att vi har prioriterat detta område så högt att det är just här som satsningen har skett? Egon Jacobsson sade att de särskilda medel som kronofogdemyndigheten i Malmö disponerar endast uppgår till 300 000 kr. Myndigheten har emellertid tillgång till motsvarande ekonomisk resurs i en rad andra kommuner också. Sammantaget rör det sig därför om rätt stora pengar.
Herr talman! Jag har besökt några kronofogdemyndigheter, och de efterlyser faktiskt klarare direktiv. De vill få besked från den här regeringen om att de, när situationen är så allvarlig som den är, skall kunna lägga de enskilda målen helt åt sidan och prioritera de allmänna målen och skattemålen. Det skulle vara skönt för kronofogdarna ute i landet att få den bestämda rekommendationen från regeringen. Jag har inte, Rolf Wirtén, fått svar på frågan om kronofogdemyndigheterna kan räkna med att få de begärda resurserna i fråga om ekonomisk sakkunskap.
Herr talman! Egon Jacobsson vet att man inte i något budgetarbete kan bevilja alla de tjänster och ge alla de resurser som en myndighet begär. Det har inte hänt någon gång tidigare, inte ens under de gyllene år då vi hade en betydande tillväxt av statsinkomsterna. Att begära detta i ett skede då vi har en helt annan situation är kanske litet symtomatiskt för viljan att kritisera både att vi har ett för stort budgetunderskott och att vi inte ger tillräckliga resurser. Bestäm er för vilket ben ni skall stå på, om ni skall kritisera att vi har för stor eller för liten tilldelning av resurser till våra myndigheter! Vi har valt att hålla igen men att prioritera särskilt angelägna områden. Egon Jacobsson tog upp frågan om entreprenörerna. Det är förvisso en betydligt mer komplicerad fråga än vad han ville göra den till. Men det problemet kan vi inte ta upp i en frågedebatt. Allra sist noterar jag att Egon Jacobsson är beredd att ge kronofogdemyndigheterna den rekommendationen att de i fortsättningen inte skall bry sig om enskilda mål över huvud taget. Är det ett sätt att värna om rättssäkerheten?
Herr talman! Jag är väl medveten om att det i en sådan ekonomisk situation som den här regeringen har försatt oss i inte går att bevilja alla de tjänster som begärs. Däremot — och det försökte jag säga i mitt första inlägg — är det märkligt att man inte kan besluta att tillsätta tjänster som man på förhand vet tar in så mycket pengar till samhället att de betalar sig flera gånger om. Med andra ord, det blir ingen nettoutgift för samhället utan en nettointäkt. Det är ett mycket märkligt resonemang som budgetministern för — att han inte vill försöka ta in så mycket pengar som över huvud taget är möjligt. Det är också omvittnat från alla håll att den ekonomiska sakkunskap som kronofogdemyndigheten tillförs innebär att man lättare kan sköta sitt indrivningsarbete. Det innebär också att man får in väsentligt ökade belopp till statskassan.
Herr talman! Jag har noterat att Egon Jacobsson i sitt första inlägg sade att när socialdemokraterna hade regeringsansvaret var det en utestående fordran på två och en halv miljarder, i dåvarande penningvärde. Det hade kanske varit på sin plats att då göra den lysande affär som Egon Jacobsson nu talar om.
Herr talman! Det finns en väsentlig skillnad mellan 1976 och 1981. Fram till 1976 fanns det hela tiden en medveten vilja att komma åt detta problem. Det var problem också under den tid som socialdemokratin innehade regeringsmakten. Skillnaden är den att efter 1976 har arbetet på detta område praktiskt taget avstannat, bortsett från att ni har ett antal utredningar i gång.
Herr talman! Den sista repliken tror jag alla som har hört på denna debatt inser var ett väldigt slag i luften. Här har jag pekat på jag tror upp emot 20 punkter, och sedan säger Egon Jacobsson att det inte har hänt någonting. Den repliken faller som sagt på sin egen orimlighet.
Herr talman! Det är väldigt litet som har hänt, Rolf Wirtén. Det är betecknande för hela regeringen att ni ägnar er åt utredande för att på det sättet också kunna förhala frågan — för att i sinom tid kunna bli överens. Jag tog i mitt första inlägg som ett annat exempel på detta område generalflyktsklausulen, som låg färdig i kanslihuset 1976 och som ni behövde fyra år på er för att plocka fram och i form av en proposition förelägga riksdagen. Är det inte bevis nog på det ringa intresse som denna och den förra regeringen har ägnat frågor som har att göra med undandragande av skatt och ej inbetalda skatter och avgifter? att effektivisera
Herr talman! Carl-Henrik Hermansson har frågat mig vilka regeringens motiv är för att bevilja aktieägarna i Beijerinvest halv befrielse från realisationsvinstskatt i samband med Volvos köp av Beijerinvest. Sedan år 1966 finns en dispensregel som ger regeringen möjlighet att medge befrielse helt eller delvis från skatten på realisationsvinster som uppkommer vid en överlåtelse av aktier som säljaren innehaft viss minsta tid, numera två år. För dispens fordras att man kan anta att en beskattning enligt vanliga regler skulle hindra en strukturrationalisering som är önskvärd från allmän synpunkt. Regeringen har allmänt sett iakttagit stor restriktivitet vid prövningen av ansökningar om dispens. När regeringen i det aktuella fallet har medgett skattebefrielse betyder det att regeringen har funnit att affären leder till en strukturrationalisering som är önskvärd från allmän synpunkt. Till grund för beslutet att medge partiell i stället för fullständig skattebefrielse ligger bedömningen att en partiell befrielse bör vara tillräcklig för att undanröja det hinder för affärens genomförande som en full beskattning skulle utgöra.

Herr talman! Jag tackar budgetministern för svaret. Gällande lagbestämmelser säger att befrielse från realisationsvinstskatt i samband med fusioner kan beviljas vid strukturrationalisering som är önskvärd ur allmän synpunkt. Enligt min åsikt innebär sammanslagningen av Volvo och Beijerinvest ingen strukturrationalisering. Jag har här en förteckning över de 300 företag som kommer att ingå i den nya jättekoncernen. Det handlar om produktion av ansjovis och bilar, av Pommac och turbiner. Vad är det för strukturrationalisering att slå ihop de typerna av produktion? Sammanlagt är det över 300 företag som här sammanförs under en hatt. Sammanslagningen innebär i stället en sammanläggning av två finansimperier, alltså en mycket starkt ökad koncentration av makten inom det privata näringslivet. Denna är ej önskvärd ur allmän synpunkt. Ansökan borde därför enligt min mening ha avslagits. Det här beslutet i regeringen innebär en skattebefrielse för aktieägarna i Beijerinvest vilken för en del stora aktieägare kommer att innebära att de slipper ifrån kanske miljoner kronor i skatt som de annars skulle ha varit tvungna att erlägga. Det innebär också en stor skatteförlust för statskassan, som enligt vad vi vet har ett stort och ökat underskott och alltså mycket väl behöver skatteinkomster och inte har råd att avstå från några sådana. Herr Wirténs svar föranleder två frågor från min sida: Skulle herr Wirtén vilja motivera regeringens ståndpunkt, att det här innebär en strukturrationalisering som är önskvärd ur allmän synpunkt? Vad är det för inslag i denna stora affär som innebär en sådan önskvärd utveckling? Den andra frågan vill jag motivera med att läsa några rader ur en motion som väcktes till riksmötet 1975/76. Där stod det, sedan man mera allmänt kritiserat koncentrationsprocessen inom ekonomin, så här: ”Den nuvarande ordningen” — när det gäller rätt till befrielse från reavinstskatt— ”är enligt vår mening mycket otillfredsställande. Skattebefrielse kan meddelas utan att riksdagen har någon möjlighet att kontrollera hur denna rätt utövas, och några riktlinjer för den finns inte. Vi anser därför att nuvarande rätt att meddela befrielse från realisationsvinstbeskattning vid företagsfusioner bör avskaffas.” Vad anser herr Wirtén i dag om denna ståndpunkt?
Herr talman! Det här är ju ett ärende som är under fortsatt diskussion; beslutsprocessen är ingalunda avslutad. Regeringens handläggning av det är sekretessbelagd, varför jag har svårt att gå in på några enskildheter. Nu har Carl-Henrik Hermansson ställt mer allmänna frågor, och dem skall jag ändå försöka att besvara. Lagstiftningen förutsätter en strukturrationalisering för befrielse från realisationsvinstbeskattning. Regeringen har bedömt Volvo-Beijeraffären — och detta framgick också av svaret — kunna inrangeras inom detta begrepp och att den har ett allmänt värde. Det kan kanske också vara av intresse att observera att de fackliga organisationerna har gjort samma bedömning som regeringen och ställt sig bakom den sammanslagning som Carl-Henrik Hermansson har tagit som utgångspunkt för sin fråga och nu är kritisk till. Regering och fack är således överens om önskvärdheten av en sådan strukturrationalisering. Vad sedan gäller frågan om skatteförlust för statskassan kan man ju alltid diskutera om man får in pengarna för beskattningen av affären eller ej. Regeringens bedömning här var att det kunde vara hinder om man inte föreslog en viss lättnad i realisationsvinstbeskattningen, och därför fattade regeringen det här beslutet. Och, herr Hermansson, om det inte skulle bli någon affär av, skulle det naturligtvis inte bli några inkomster för staten över huvud taget. Nu blir det något lägre inkomster, men det blir ändå rätt mycket pengar till statskassan, om den här affären fullföljs. Får jag allra sist vad gäller den motion som herr Hermansson refererade till säga att jag fortfarande har den principiella uppfattningen att man bör vara försiktig med sammanslagning av stora företag. Därför har det varit en mycket restriktiv behandling av sådana ärenden. Men observera också att det talas om i motionen att det f. n. inte är en tillfredsställande ordning på det här området. Av det skälet har vi gett kapitalvinstkommittén tilläggsdirektiv att se på reglerna för skattebefrielse vid sammanslagning av företag.
Herr talman! Den motion som jag citerade väcktes 1975/76 av bl.a. herrar Wirtén och Ullsten och folkpartiets dåvarande ledare herr Ahlmark. Där kritiserades också sekretessen, och jag måste säga att jag anser att den sekretess som herr Wirtén här döljer sina motiveringar bakom är helt orimlig. En förändring av lagstiftningen måste komma till stånd också på den punkten, så att regeringen inte kan komma till riksdagen och säga: Våra närmare motiv kan vi inte tala om för riksdagen, eftersom sekretessförordningen är tillämplig i detta stycke. Jag bestrider att den aktuella fusionen har något allmänt värde. Det enda herr Wirtén hade att säga som motivering för regeringens ståndpunkt var att facket hade accepterat den. Nu är det inte särskilt vanligt att den nu sittande regeringen hänvisar till fackföreningsrörelsen som förnämsta auktoritet — jag kan väl uttrycka önskemålet att man gör det litet oftare — men i detta fall ställdes facket naturligtvis i en tvångssituation. Regeringen hade dock möjlighet att säga nej till begäran om reavinstskatt och skulle därmed ha fått ytterligare ett antal vackra miljoner till statskassan. Nu säger herr Wirtén att detta var en principiell ståndpunkt, men det sades faktiskt i motionen att man ville avskaffa hela denna möjlighet. Kommer det förslag från herr Wirtén om att lagstiftningen på denna punkt skall ändras? I motionen kritiserade man också mycket starkt koncentrationsprocessen i det ekonomiska livet. Nu är det obestridligt — och det tror jag att inte heller regeringen kan förneka — att koncentrationen ökar starkt genom sammanslagningen av Volvo och Beijerinvest. Jag vill därför veta varför herr Wirtén 1980/81 vidtar åtgärder som ökar koncentrationen inom näringslivet när han för bara några år sedan sade sig vara motståndare till en sådan utveckling.
Herr talman! Relativt nyligen antog riksdagen ett förslag från regeringen om ny sekretesslagstiftning, och det var väl närmast i det sammanhanget som Carl-Henrik Hermansson skulle ha tagit upp den frågan han inledningsvis berörde i sin senaste replik. Beträffande fackets synpunkter vill jag säga att det ingalunda är så att vi inte lyssnar på vad de som är anställda inom företagsamheten har att säga. Tvärtom är det en avgörande del av underlaget för våra bedömningar. När Carl-Henrik Hermansson med så stor förtjusning läst folkpartimotioner från 1975/76 och kanske även från tidigare år hade det väl inte varit svårt att finna många krav där som tog fasta på fackets möjligheter att påverka besluten. Det finns i varje fall i det parti som jag företräder en gammal tradition av krav på att man skall låta facket finnas med vid styrelsebesluten liksom på att förbättringar av arbetsdemokratin skall genomföras. Jag tror därför inte alls att det finns något stöd för påståendet att vi inte lyssnar på personalen i olika verksamheter. Herr talman! Jag får återkomma till frågan om koncentrationen.
Herr talman! Jag vill gärna veta vad herr Wirtén anser om koncentrations processen. Herr Wirténs tal i dag om regeringens beredvillighet att lyssna på fackföreningsrörelsen lägger sig som bomull om hjärtat. Skall man också tolka det så att regeringen är benägen att efterkomma fackföreningsrörelsens synpunkter i andra frågor? — exempelvis att man kommer att lägga fram förslag om eller i varje fall inte motsätta sig krav på fackföreningsägda, kollektiva löntagarfonder? Eller kommer man att efterkomma fackföreningsrörelsens, framför allt LO:s, begäran om att regeringen skall avgå snarast möjligt? Ja, herr Wirtén behöver inte svara på de frågorna — de var naturligtvis retoriska. Men på frågan om regeringens inställning till koncentrationen vill jag gärna ha svar. Var så god, herr Wirtén!
Herr talman! Det var verkligen mycket retoriska spörsmål, och de hörde inte heller hemma under den fråga som Carl-Henrik Hermansson här har rest. På frågan om koncentrationstendenserna vill jag säga att jag redan framhållit att det principiellt finns alla skäl i världen för att motarbeta en långtgående koncentration. Det skall finnas väldigt starka skäl för att underlätta en sammanslagning genom skattebefrielse. Vi tycker att det just i det här fallet finns sådana. På energiområdet finns det klara motiv för detta. Volvoföretagets produktionsprofil ger motiv för en breddad verksamhet. Det är också en produktion som är mycket internationellt beroende. Att sälja bilar är i dagens värld en mycket svår uppgift. Och sett i internationellt sammanhang är även det stora Volvo ett ganska litet företag.
Herr talman! Jag ber talmannen om ursäkt om jag avlägsnat mig från ämnet. Det var herr Wirténs varma ord om vilken betydelse fackföreningsrörelsens ståndpunkter hade för regeringen som föranledde mig att göra det. När det gäller energiområdet, som herr Wirtén berörde — det är det första han sagt konkret om motiveringen till att man stött denna sammanslagning — har företrädare för Volvo förklarat att just på den punkten skulle man inte samarbeta utan fortsätta var för sig. Jag har mycket svårt att förstå hur detta kunde vara en avgörande motivering när regeringen bedömde fusionen som nyttig ur samhällets synpunkt. Något annat har vi inte fått veta. Då återstår fortfarande frågan hur sammanslagningen, centralisationen av produktionen av ansjovis och bilar, kan kallas en strukturrationalisering önskvärd ur allmän synpunkt. Då kan man ju, herr Wirtén, slå ihop allting här i Sverige. Om alla stora bolag går samman är det tydligen önskvärt ur regeringens synpunkt. Men då är ni inte motståndare till den ekonomiska koncentrationen, då är ni anhängare av den.
Herr talman! Jag tycker detta var en något överraskande logik. Bara för att man slår ihop produktionen av ansjovisburkar och bilar skulle man kunna slå ihop alla företag i detta land.
Herr talman! Jag tog bara några exempel ur den långa listan över de 300 företag som kommer att ingå i den sammanslagna koncernen. Man kan ta en rad andra exempel också — produktionen av Pommac och Riocola, färger och en rad produkter som finns inom Beijerinvest — och jämföra med det som finns inom Volvo. Möjligen kan man säga att de kompletterar varandra i vissa avseenden. Men det är inte det som menas med strukturrationalisering. Man måste hålla fast vid innebörden i det begreppet, och då vill jag upprepa det jag sade från början: Detta är ingen strukturrationalisering, den är icke önskvärd ur allmän synpunkt. Den innebär en sammanslagning av två stora finansimperier som ytterligare förstärker den ekonomiska koncentrationen i Sverige. Detta har alltså regeringen understött. Det visar dess verkliga inställning till den ekonomiska koncentrationsprocessen.

Herr talman! Gunnar Biörck i Värmdö har bett mig redogöra för och kommentera nuläget beträffande kostnadsuppgifter för laboratorieundersökningar inom sjukvården. Kostnadsberäkningar har gjorts för olika slag av laboratorieundersökningar i flera sammanhang. Resultaten av sådana beräkningar har i regel redovisats i artiklar och föredrag. Det finns också prislistor som utarbetas inom vissa landsting, bl.a. i Stockholms läns landsting. Vidare ger statens bakteriologiska laboratorium ut en förteckning med taxor för bakteriologiska undersökningar m.m. som skickas till alla sjukhus. SBL:s taxor är i regel normerande för landstingens prissättning. Däremot finns, såvitt jag vet, inte tryckta prisuppgifter eller gruppvisa kostnadsklassifikationer på remisshandlingarna hos något landsting. Det är mycket möjligt att det skulle minska kostnaderna inom sjukvården om läkarna hade en större kunskap om vad undersökningar av olika slag kostar. Det är emellertid enligt min mening svårt att säga vad som är ”onödiga” undersökningar eller ”nödvändiga”. Detta beror på så många faktorer. En yngre läkare kan ibland anse sig behöva ett fullständigare beslutsunderlag än vad en mer erfaren läkare behöver. Det kan kanske vara lätt att i efterhand göra bedömningen att en laboratorieundersökning var ”onödig”. Jag vill dock instämma med Gunnar Biörck i att det är angeläget att öka kostnadsmedvetandet hos läkarna. Detta gäller naturligtvis också för övriga anställda inom sjukvården. Upplysning om vad olika diagnosoch behandlingsmetoder kostar kan då vara ett bra medel. Jag vill tillägga att det inom projektet Nordkem, finansierat av Nordiska ministerrådet, pågår arbete med att beräkna kostnader för olika typer av laboratorieundersökningar, bl.a. genom s.k. cost-benefitanalyser. Inom Sjukvårdens och socialvårdens planeringsoch rationaliseringsinstitut Nr 67 utreds och analyseras bl.a. frågor som rör dosreduktion vid röntgenundersökningar ur olika aspekter, bl.a. ekonomiska. Inom det i socialdepartementets sjukvårdsdelegation pågående projektet Hälsooch sjukvård inför 90-talet kommer utnyttjandet av medicinsk service också att belysas. Av vad jag har sagt framgår att de viktiga frågor som Gunnar Biörck har tagit upp uppmärksammas alltmer. Det återstår emellertid mycket att göra för att öka kostnadsmedvetandet inom sjukvården. Information och ett ökat medvetande om kostnader för laboratorieundersökningar och andra jämförbara undersökningar bör enligt min mening vara ett viktigt led i detta arbete.

Herr talman! Tillåt mig att till statsrådet Holm få framföra mitt tack för det utförliga svar hon gett på min fråga. För en gångs skull — och i motsats till de två föregående ämnena — är det en alldeles okontroversiell fråga. Jag har tagit upp den mest för att få litet offentlig diskussion kring den. Jag försökte gång på gång under min klinikchefstid, och under min tidi Sjura och Spri, att ta upp den, men jag har aldrig märkt någon reaktion. Det bekräftar snarast mitt intryck av att myndigheterna tror att 1809 års regeringsform fortfarande gäller och att det som står om att riksdagen skall vara visligt trög till verkning men fast och stark till motstånd också gäller dem. I Sjura fick en civilekonom i uppdrag att syssla med den medicinska beslutsprocessen. Så småningom meddelade han att han inte kunde utföra uppdraget, för han förstod inte vad det handlade om. Det är ju inte så underligt. De medicinska besluten genereras ju i periferin — inte i centrum. Det är alltså i periferin man måste nå beslutsfattarna. Doktorerna tittar inte i böcker om taxor, prisuppgifter eller kostnadsklassifikationer. Men om det står på remisshandlingarna, eller om det för laboratorievärdena finns en kolumn på svarsblanketten på samma sätt som det finns en kolumn för normalvärden, kommer doktorerna att veta vad det kostar att göra det ena eller det andra. Av det som genereras i periferin är det tre poster som kan variera mycket: Diagnostiskt är det laboratorieundersökningarna. Terapeutiskt är det läkemedelsförskrivningen och återbesöksfrekvensen. Läkemedelsförskrivningens ekonomi är delvis hjälpt på traven genom läkemedelskommittéernas rekommendationer, särskilt i den slutna vården. Men i den öppna vården leder rabattsystemet lätt till överförskrivning och obekantskap med de verkliga kostnaderna. Laboratorieproven inkl. röntgen hade en känd ekonomi, innan Sven Aspling hittade på sjukronan. Det fanns en prislista, men den har sedan försvunnit och lämnat beställaren utan ledning. Till detta hör också att ”autoanalyzrarna” har sin egen ekonomi, som uppmuntrar till stora notvarp hellre än till enstaka kast med spö, men notvarpens fångster kan vara på både 17 gott och ont, och kostnaden för falskt positiva svar är inte obetydlig. Parentetiskt vill jag till hälsovårdsministern säga att när jag talade om prov ”i onödan” var det inte ett uttryck för min kritik utan ett referat av vad man ofta hör sägas. Jag tror inte mycket på den s.k. hälsoekonomiska forskning som sysselsätter sig med att räkna ut självmördarnas produktionsbortfall, men jag skulle gärna se flera studier av ekonomin med alternativa förfaranden i den medicinska beslutsgången. Jag vill slutligen, herr talman och fru statsråd, som kommentar till hälsovårdsministerns slutord i svaret säga att om jag var hälsovårdsminister — det Gud förbjude — skulle jag utan att snegla på konstitutionsutskottet säga till Spri och sjukvårdshuvudmännen: Så här skall det vara. Fasta normer behövs inte bara i skoldepartementet.
Herr talman! Till Spri kan jag genom statens representant i Spri:s styrelse vidarebefordra de här synpunkterna. Det är litet känsligare när det gäller Landstingsförbundet, eftersom det har självbestämmanderätt. Detta är, som Gunnar Biörck i Värmdö sade, ingen kontroversiell fråga. Jag delar Gunnar Biörcks uppfattning på den här punkten, och förhoppningsvis har denna lilla korta debatt här i riksdagen givit publicitet åt de här frågorna och aktualiserat en bredare debatt bland dem som arbetar i sjukvården. Då kan det möjligen åstadkommas en förbättring.
Herr talman! Tillåt mig att som en personlig kommentar säga att jag — med den kännedom jag har om statsrådet Holms förflutna — är övertygad om att statsrådet också skall vara i stånd att hantera Landstingsförbundet, inte bara Spri.

Herr talman! Gunnel Liljegren har i en interpellation ställt följande tre frågor till utbildningsministern: 1. Ärstatsrådet beredd att verka för en nordisk konvention på undervisningsområdet och därför påskynda de pågående utredningarna därom? 2. Biträder statsrådet tanken på en generös dispensgivning i Sverige för lärare med examen från annat nordiskt land? 3. Anserstatsrådet att det skulle gagna finska barn i Sverige att undervisas i svenska av i Finland utbildade svensklärare? Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. rådet att vidta åtgärder för att åstadkomma en konvention om en gemensam Nr 67 nordisk arbetsmarknad för lärare tillsattes 1979 en arbetsgrupp, bestående av Måndagen den representanter från bl.a. utbildningsansvariga myndigheter i de olika 26 januari 1981 länderna, vilken fick till uppgift att utreda förutsättningarna för en konvention på området. Enligt vad jag har inhämtat från representanter för arbetsgruppen har utredningsarbetet nu fortskridit så långt att man har ställt samman en översikt över de praktiska problem som kan stå i vägen för en konvention. BI. a. förefaller det som om det i ett par av länderna skulle krävas mindre lagändringar. Om inte de praktiska problemen kan lösas för att åstadkomma en gemensam nordisk konvention, är man i Sverige inne på tanken att sluta ett bilateralt avtal med något av de övriga länderna. I ett första skede skulle ett sådant avtal omfatta lärare i grundskolan. För egen del bedömer jag det som värdefullt om en nordisk konvention på lärarområdet kunde komma till stånd. Beträffande den andra frågan vill jag framhålla att gällande praxis i fråga om dispensering inte utan vidare medger behörighet till tjänst i Sverige för en i ett nordiskt grannland utbildad lärare. Utbildningar avsedda för ett visst stadium och/eller vissa ämnen överensstämmer inte alltid med jämförbar utbildning från ett annat nordiskt land. Vidare kan en tidigare överensstämmande utbildning från ett nordiskt land ha kommit att bli mindre giltig genom förändring av utbildningsinnehållet här i Sverige, varvid kompletterande utbildning erfordras för erhållande av dispens. Ett exempel på detta är förändringen från tvåämnestill treämnesutbildning för grundskolans högstadium. Vid underhandskontakter med skolöverstyrelsen har jag erfarit att dispensgivningen för lärare med nordisk lärarexamen är generös och att sådana lärare som har nödvändiga kunskaper i svenska i eller utom sin examen så gott som undantagslöst erhåller dispens. När det gäller den sista frågan vill jag framhålla som min bestämda uppfattning att det väsentligaste för en lärare som skall undervisa i ämnet svenska i svensk skola är att han eller hon utöver föreskriven lärarutbildning har en gedigen och dokumenterad utbildning i ämnet svenska, oberoende av i vilket land läraren inhämtat sina kunskaper. Att det härvidlag skulle vara en fördel att ha inhämtat kunskaperna utom Sverige har jag svårt att inse.

Herr talman! Jag vill först tacka statsrådet Mogård för svaret på min interpellation. Jag kan konstatera att vi är överens om det önskvärda i att en nordisk konvention på lärarområdet kommer till stånd. Frågan har varit aktuell i — vågar jag säga — alltför många år. I avvaktan på en samnordisk lösning skulle jag verkligen vilja förorda bilaterala avtal med i första hand Finland — och detta inte bara på grundskoleområdet. I Finland är svenska erkänt som minoritetsspråk. I Sverige undervisas hundratusentals barn med finska som modersmål i svenska samt i finska som hemspråk. Att utan onödiga formaliteter och dispensgivningar kunna byta lärare över gränserna skulle i första hand gagna det svenska undervisnings 19 Jag delar inte helt statsrådets uppfattning att inte kunskaper i finska och om det finska kulturområdet är en klar merit hos de lärare som i Sverige undervisar finska barn i svenska — förutsatt naturligtvis att ämneskunskaper i svenska och lärarutbildning i övrigt är likvärdiga. Att kunna göra jämförelser och att kunna påvisa likheter och skillnader har stora pedagogiska fördelar. Dessutom är enligt en utbredd uppfattning finlandssvenskan den vackraste och mest vårdade av de regionala svenska riksspråksvarianterna. Det är naturligt att den förnämsta företrädaren för svenskt skolväsende ställer sig lojal till skolmyndigheternas avgöranden. Jag begär inte att statsrådet utan vidare skall ge mig rätt i att finsk akademisk utbildning i svenska språket för blivande lärare är överlägsen motsvarande svensk utbildning. Jag får nöja mig med att ha gjort statsrådet Mogård uppmärksam på frågan och än en gång uttrycka min tillfredsställelse över att man från svensk sida gör stora ansträngningar för att nå en överenskommelse som kommer att göra sådana här diskussioner onödiga. Min erfarenhet säger mig dock att dispensgivningen inte alltid följt logikens lagar. Liksom statsrådet Mogård vill jag gärna bidra till en harmonisering av lärarutbildningen i våra nordiska länder — i vissa fall kan det vara lämpligt att ändra ämnesinnehållet i en eller annan svensk utbildning för att nå målet. Jag är övertygad om att statsrådet med intresse kommer att följa den nordiska arbetsgruppens vidare arbete och att hon, så snart konkreta förslag föreligger, kommer att verka för undertecknande av en konvention, till fromma för kulturutbytet i Norden.
Herr talman! Gunnel Liljegren är glad över att hon har gjort mig uppmärksam på problemen. Jag kan glädja Gunnel Liljegren med att säga att dem har jag dagligen och stundligen för ögonen. Över huvud taget är dispensgivningen för lärare ett område som för min del tar väldigt mycket tid. Jag upprepar att det är synnerligen önskvärt att vi snarast får till stånd en nordisk konvention och en gemensam arbetsmarknad för lärare i Norden. Det är emellertid inte alltid så lätt att åstadkomma det. Frågan har varit aktuell sedan mitten på 1960-talet. Det är alltså inte så lätt att komma framåt. Orsakerna härtill måste vara att man i alla fyra nordiska länderna är lika angelägen om att ha lärare med den aktuella och kvalitativt högt stående utbildning som skolväsendet behöver. Jag har icke på något sätt ifrågasatt värdet av kunskaper i finska och finsk kultur hos lärare som skall undervisa finska barn. Vad jag talade om gällde kunskaper i svenska. Jag hoppas att Gunnel Liljegren håller med mig om att det är ganska ointressant att diskutera i vilket land man har inhämtat de kunskaper i svenska som behövs för att undervisa svenska barn. Jag måste faktiskt upprepa att jag inte kan finna att det är någon som helst vits med att prioritera ett inhämtande av dessa kunskaper utanför Sverige.
Herr talman! Beträffande det sista som statsrådet Mogård talade om: Jag Måndagen den vill inte prioritera utbildningen i Finland, utan jag vill bara jämställa 26 januari 1981 utbildning i Finland i svenska med utbildning i Sverige i svenska, därför att jag anser att den finska utbildningen i svenska är väl så kvalificerad som den svenska. Dessutom får man kunskaperna i finska och om det finska språkområdet med sig till Sverige. Det är ganska viktigt när det gäller de finska barnens hemkänsla i den svenska skolan att det finns några lärare som har samma ursprung och samma modersmål. Men det här är ju en liten fråga. I den stora frågan är statsrådet och jag helt överens. Det jag har gjort statsrådet uppmärksam på är bara en del av det stora problemkomplex som vi tillsammans försöker att lösa.

Herr talman! Olle Grahn har frågat mig om bostadsdepartementet eller planverket kommer att förordna om nya bestämmelser för byggnads utformning beträffande skorstenslängd o. d. samt om bostadsdepartementet eller planverket har för avsikt att utfärda särskilda bestämmelser om friskluftsintagens placering i byggnader. Jag är medveten om att användningen av fasta bränslen för uppvärmning i tätbebyggda småhusområden i vissa fall medfört olägenheter genom t.ex. sotnedfall och besvärande röklukt. Skorstenens höjd på ett småhus har i praktiken relativt liten betydelse för hur röken sprids inom ett bebyggelseområde. Byggnadens läge i terrängen och inverkan från kringliggande bebyggelse betyder mer för spridningen. Enligt vad jag har erfarit är en ändring beträffande bestämmelserna om skorstenshöjd därför inte aktuell. Det är i stället användningen av fasta bränslen i tätbebyggda områden som kan behöva ses över. En sådan översyn pågår f.n. i samverkan mellan planverket, naturvårdsverket och socialstyrelsen. Detta arbete syftar till att ge ett underlag för att närmare kunna precisera bl.a. miljöskyddskrav vid eldning med fasta bränslen i tätbebyggda områden. Redan i dag har dock hälsovårdsnämnden vissa möjligheter att förbjuda användning av fasta bränslen om rökavgaserna medför sanitära olägenheter. I Svensk byggnorm finns vissa allmänna bestämmelser om luftintagens placering i byggnader. Enligt vad jag har erfarit skulle det föra för långt att i Svensk byggnorm i detalj ange hur luftintagen skall placeras eftersom placeringen är beroende bl.a. av lokala förhållanden. Vid projektering av en byggnad skall självfallet tillses att luftintagen placeras så att risken för luftföroreningar blir så liten som möjligt. Ansvaret för en riktig projektering måste i första hand åvila projektören.

Herr talman! Först ber jag att få tacka statsrådet för svaret på mina frågor. 1970-talet blev det årtionde då vi i Sverige fick upp ögonen för det stora behov av energi som våra accelererande krav på standardökning och välfärdsutbyggnad kom att ställa. I dag är vi väl alla både förvånade och kanske litet generade över att så få förstod att kraven på energitillväxt skulle leda fram till kostnader för energin som nästan ser ut att knäcka vår välfärd. De flesta politiker var i början av 1970-talet så blinda inför problemen som skulle uppstå, att den folkpartiledare som i början av förra årtiondet ville påtala behovet av allmän sparsamhet med energiresurserna blev hånad för att han ville ”sänka temperaturen i trappuppgångar”. I dag är tonen en annan, och just energifrågorna har blivit det problem som överskuggat nästan allt annat, därför att vårt samhälle är så beroende av energi på grund av struktur och klimat. Eftersom vi är beroende av energi på så många olika områden måste vi i dag också se oss om efter olika sätt att lösa problemet. Bostadssektorn är en viktig del av vårt samhälle, och därför har uppvärmningen av våra bostäder kommit att framstå som en intressant och diskuterad del av vår totala energikonsumtion. Måhända är det för att vi, historiskt sett, nästan uteslutande använt oss av inhemskt bränsle, som våra skogar och torvmossar kommit att framstå som en nästan glömd resurs, till dess de olika oljekriserna ånyo öppnat våra ögon för inhemska energitillgångar. Jag tycker det är en sund och riktig reflexion, och jag hälsar med tillfredsställelse all uppfinningsrikedom som nu visat sig genom nya metoder att utnyttja de resurser som vi har tillgång till. Parallellt med att vi nu är i full färd med att utveckla olika metoder för att på bästa sätt nyttja våra inhemska tillgångar, utvecklar vi också olika metoder för att på ett ganska avancerat sätt spara energi i ventilationsanläggningar. Det har då visat sig att metoderna, båda avsedda att bidraga till energibesparingen, i viss mån motverkar varandra. Efter att i nära tre decennier nästan uteslutande ha använt oljeförbränning som huvudsaklig uppvärmningskälla i våra bostadsområden har vi nu börjat få nya utsläpp från villapannor och uppvärmningskaminer som avger för oss i dag ovana lukter och sotnedfall. Luktproblemen förstoras dessutom av att luftintagen för ventilationsanläggningarna kan ha sådan placering att särskilda problem uppstår. Jag har frågat bostadsministern om man från departement och planverk uppmärksammat problemet på sådant sätt att man från centrala myndigheter förbereder nya bestämmelser om t.ex. skorstenshöjd eller placering av luftintag för ventilationsanläggningar. Av svaret kan man förstå att särskilda bestämmelser om skorstenshöjd på småhus med fastbränsleanläggningar f.n. inte är aktuella. Inte heller placeringen av luftintagen för ventilationsanläggningar kommer att bli föremål för särskilda bestämmelser. Eftersom jag inte är tilltalad av ett detaljreglerat samhälle känner jag mig naturligtvis, av den anledningen, nöjd med svaret. Men jag befarar att de lokala myndigheterna i våra kommuner kommer att bli mer försiktiga i sina ställningstaganden. Detta kan få till följd att det lagförslag som aviserades i pressmeddelandet som jag åberopat i min interpellation motverkas. En sådan utveckling skulle vara ganska olycklig för vår strävan att komma till rätta med energianvändningen för uppvärmning av våra bostäder. Jag tror därför att ett besked från bostadsministern om vikten av alternativa uppvärmningsanläggningar skulle vara av värde för den fortsatta utvecklingen. Vi har dessutom en grupp näringsidkare som de senaste åren utvecklat olika metoder för fastbränsleanläggningar för villabebyggelse, som med stort intresse kommer att ta del av bostadsministerns svar. De vill säkert ha besked om de fortsättningsvis kan vidareutveckla, tillverka och marknadsföra sina produkter även i Sverige.